Fru talman! Förra veckan förde vi här i kammaren en debatt om åtgärder för att stimulera hushållens sparande. En sak är säker, det bör inte och kan inte ske genom tvång. Det tvångssparande som vi nu haft under några år måste beskrivas som ett stort misslyckande. Det har bara skapat problem, administrativa problem och politiska problem. Det räcker egentligen att som karaktäristik citera förre finansminister Kjell-Olof Feldt som i sin bok har skrivit: Det var det dummaste jag gett mig in i. Med hänsyn till de många andra dumheter han där beskriver får man säga att det är ett nog så täckande och avskräckande omdöme. Nu har ju tvångssparandet inte bara drabbat sina upphovsmän hos centerpartiet och socialdemokraterna, utan det har också gått ut över skattebetalarna. Mest har det drabbat en liten grupp, nämligen de med svagast ekonomi. De har inte haft möjlighet att göra det andra har kunnat göra, nämligen parera tvångssparandet genom att dra ned på annat sparande eller genomföra en upplåning i väntan på att pengarna återkommer. För de sistnämnda har det mest varit fråga om att de drabbats av ett krångel som har varit nog så kännbart. Det kan vi konstatera från de reaktioner som avlästs. Här har åsamkats stora kostnader för beräkning, uppbörd och återbetalning av tvångssparandet. Det blev inte enklare av att man när systemet improviserades fram i finansutskottet våren 1989 kom fram till att man behövde ha två system, ett för de fyra månaderna under 1989 och ett helt annat system för 1990. Det vi hittills har sett när de gäller återbetalningen, som debatten närmast skall gälla i dag, har varit närmast en fars. Det kom en skarp reaktion hösten 1989 från bl.a. pensionärer. Det ledde till att man sommaren 1990 föranstaltade om en förtida återbetalning av det i och för sig mindre belopp som inbetalats 1989. Riksskatteverket skickade ut mängder av postanvisningar på en krona eller två kronor eller vad det nu kunde vara som skulle betalas igen, allt till en kostnad av sex kronor och trettiotvå öre per styck. Hela detta kalas, den extra utbetalningen, gick på drygt 17 milj.kr. Enbart arbetet med alla returnerade postanvisningar från dem som fått en eller två kronor i återbetalning och som inte alltid brytt sig om att lösa ut dessa småslantar, gick löst på 1,5 milj.kr. Det krävdes 98 000 arbetstimmar för att hantera detta. Mot denna bakgrund är det inte underligt att partierna bakom tvångssparandet har velat göra sig av med denna kvarnsten runt halsen redan före valet. Men då uppkommer naturligtvis frågan varför man inte går den naturliga vägen, den smidigaste och billigaste vägen. Kan förklaringen vara att den har angetts redan i en moderat motion från januari i år? I reservation 1, som jag nu yrkar bifall till, anger vi hur vi menar att denna återbetalning bäst skall ske så att det både åsamkar statsverket minst kostnader och även så att de som utsatts för detta experiment snarast möjligt får tillbaka sina pengar.

Det kan då sägas -- och den inväntning har rest i utskottet -- att detta inte är det slutliga beskedet. Men det sker mycket få avvikelser -- små och få korrigeringar -- i förhållande till de förenklade taxeringsbesked som skickas ut i juni till dem som har förenklad självdeklaration. Skulle det någon gång ske en avvikelse, så får man väl ta besväret -- i de få fallen -- med t.ex. kvarskatt. För övriga, som deklarerar på det mer komplicerade sättet, skulle återbetalningen ske i december i samband med besked om den slutliga debitteringen, då man också får ut överskjutande skatt. Det sistnämnda är kanske den största besparingen, för man undviker då en extra omgång utbetalningar. Vi har efterlyst en förklaring i utskottet. Den enda förklaring som har antytts skulle vara att det är farligt att sätta så mycket pengar i händerna på människor före jul. Men då är man återigen tillbaka i föreställningen att vuxet folk inte kan tänka själva. Det är ju alldeles självklart att samma moment som jag förut berörde -- att man parerar en sådan här tillfällig inkomstförlust genom upplåning eller genom att man utnyttjar andra sparmedel -- sätter man i december, om man redan då får besked om att man i februari får si eller så mycket pengar tillbaka. I det här fallet gäller samma rationella förväntningar som när man skulle hantera den likviditetsindragning som tvångssparandet ursprungligen var tänkt att åstadkomma. Fru talman! Det här är en sorglustig historia. Vi står nu vid slutet av dess politiska behandling. Utöver den reservation jag har yrkat bifall till finns det ett uttalande i reservation 3, där man säger att vi inte skall ägna oss åt sådana här experiment i fortsättningen. Och jag kan utlova att vad moderata samlingspartiet anbelangar kommer vi aldrig att ägna oss åt att försöka tvinga människor att spara. Vi skall naturligtvis skapa förutsättningar så att människor själva väljer att spara. Det är angeläget för utbyggnaden av Sveriges näringsliv och för vår framtida välfärd.

Fru talman! Första gången tvångssparande förekom i den här riksdagen tror jag för ungefär trettio år sedan, när Gunnar Sträng var finansminister och lade fram ett förslag. Det fick han ta tillbaka på grund av en våldsam opinion. I stället kom då ATP-systemet. Det var också en form av tvångssparande, men med ett ändamål som folk accepterade -- och därför gick det igenom. Men i maj 1989, när centern kom med det här förslaget och socialdemokraterna accepterade det, så inträffade det som Lars Tobisson nyss vältaligt har skildrat och som jag därför inte skall skildra på nytt. I stort kan man säga att det tvångssparande som då kom drabbade dem som verkligen inte hade några resurser. Det var ju också de som så småningom fick tillbaka pengarna för tidigt, vilket kostade staten en viss summa. För normala inkomstlägen innebar det ju bara att man minskade annat sparande och ökade det här sparandet, så det blev ingen åtstramning. Vissa människor har t.o.m. lånat för att klara av det inkomstbortfall som tvångssparandet medförde. Summerar man detta, så finner man att ingen åtstramning har kunnat påvisats av någon nationalekonom som ett resultat av tvångssparandet. Det var ju en åtstramning som var tvångssparandets syfte. Däremot har man i stället fått ganska väsentliga kostnader. Det är därför som vi i reservation 3 säger att man inte bör ägna sig åt åtgärder av typen tvångssparande i framtiden. Det hör hemma i en commandostatekonomi, och det bör utrangeras som ett politiskt medel. Fru talman! I reservation 2 har vi föreslagit att man skall återbetala den andra hälften av tvångssparandet tillsammans med skatteåterbäringen i december 1991. I betänkandet föreslår utskottsmajoriteten att återbetalning skall äga rum i februari 1992. Att göra en särskild återbetalning i februari 1992 till alla skattebetalare lär kosta ca 40 milj.kr. Vi tycker att det är onödigt att ta en sådan kostnad när det hela administrativt går lika bra att göra i samband med det utskick till alla skattebetalare som i alla fall skall göras i december 1991. Fru talman! Med hänsyn till kammarens tid har jag inget särskilt yrkande.

Fru talman! I detta betänkande från finansutskottet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett tidigareläggande av återbetalningen av det tillfälliga sparandet. Sparandet från de fyra månaderna 1989 återbetalas redan i maj i år, och sparandet från 1990 i februari 1992. När det tillfälliga sparandet infördes var hushållssparandet mycket lågt. Den svenska ekonomin var kraftigt överhettad. Regeringen hade andra förslag för hur den överhettade ekonomin skulle dämpas. Tvångssparandet var inte direkt Kjell-Olof Feldts förslag. Idégivare var chefredaktören för Dagens Industri. Det visade sig då att sparandet var det enda sättet att få till stånd någon åtstramning. Vi fick ju ingen hjälp av vare sig moderaterna eller folkpartiet att ändå göra den nödvändiga åtstramningen. De tyckte ju att förslaget var så oförnuftigt. Vi har nu erfarenheter av sparandet. Som Feldt säger blev de inte så goda. Men redan när beslutet fattades förutsattes det att när sparandet skulle återbetalas skulle återbetalningen anpassas till konjunkturläget. Nu är det en lågkonjunktur. Dessutom har hushållssparandet förbättrats som en följd av skattereformen så pass mycket att vi nu återigen i år kan räkna med ett litet överskott i hushållssparandet. Därför är det lämpligt att tidigarelägga återbetalningen av sparandet till två olika tillfällen -- precis som det var tänkt när beslutet fattades på försommaren 1989. miljarder kronor. De skall återbetalas i maj. Moderaterna vill att hela det tillfälliga sparandet skall utbetalas vid ett enda tillfälle i juni 1990. Vid den tidpunkten finns det inte tillgång till samtliga uppgifter om 1990 års sparande, vilket också Lars Tobisson har sagt. Vi anser det därför vara rationellt, men också samhällsekonomiskt riktigt, dels att vänta tills de definitiva uppgifterna är klara, dels att som i det tidigare riksdagsbeslutet låta återbetalningen ske vid två tillfällen. I reservation 2 anser folkpartiet och miljöpartiet att sparandet skall återbetalas i december för att därmed kunna samordnas med skatteåterbäringen. Den beräknas uppgå till inte mindre än 15--17 miljarder kronor. Att då späda på likviditetsförstärkningen med ytterligare 9 miljarder kronor anser inte utskottsmajoriteten av stabiliseringspolitiska skäl vara lämpligt. Dessutom är december redan en påfrestande tid för handeln. Det finns också av det skälet anledning att göra utbetalningen vid ett senare tillfälle. Intresset för frivilligt sparande brukar vara högre i deklarationstider. Det vore samhällsekonomiskt värdefullt om så mycket som möjligt av det tillfälliga sparandet omvandlas till ett frivilligt hushållssparande. Lars De Geer nämnde att skatteförvaltningen skall spara 40 milj.kr. Jag vill rätta till en felskrivning i reservationen där det står 40 miljarder kronor. Hade det varit fråga om så mycket pengar hade vi naturligtvis också kunnat acceptera en återbetalning i december. Nu är det fråga om 40 milj.kr., vilket är betydligt mindre än vad staten tjänar i räntor på att göra utbetalningen två månader senare. Av statsfinansiella skäl är det en vinst att göra återbetalningen i februari. Jag yrkar avslag på reservation 1 och 2. Reservation 3 är minst sagt en märklig reservation. Där framförs att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att tvångssparande aldrig mer skall förekomma i vårt land. Jag tycker att riksdagen skall avstå från sådana uttalanden. Det borde vara självklart att man inte skall binda upp framtida riksdagar. Det måste stå varje riksdag fritt att välja de ekonomisk-politiska medel som den anser vara lämplig eller möjlig vid den ekonomiska situation som kan råda vid det aktuella tillfället. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 2 och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Roland Sundgren säger att socialdemokraterna inte fick någon hjälp av moderaterna och folkpartiet. Nej, det fick ni inte för att vi ansåg att åtgärden var ett slag i luften och värdelös. Vi ville inte stödja den. Utvecklingen har ju sedan givit oss rätt. Det var alldeles riktigt när Roland Sundgren korrigerade siffran 40 miljarder till 40 miljoner. Men även 40 milj. är rätt mycket pengar att spara. Roland Sundgrens argument att staten skulle spara ränta kan väl inte stämma. Staten får väl rimligtvis betala ränta till tvångsspararna tills de får tillbaka pengarna.
Fru talman! Efter Rolands försök att rättfärdiga tvångssparandet skulle det kunna räcka med att återigen citera Kjell-Olof Feldt: ''Det var det dummaste jag har gett mig in i.'' Nu försökte Roland Sundgren framhålla att förslaget inte var Kjell-Olof Feldts och därmed skulle han vara ursäktad. Nå, man kan alltid diskutera hur länge en finansminister skall sitta kvar och administrera förslag och ståndpunkter som han inte själv tror på. Men den debatten kan jag föra med Kjell-Olof Feldt i annat sammanhang. Nu vill jag diskutera med Roland Sundgren förhållandet att han ändå var den som var med och formulerade förslaget. Han kan inte svära sig undan det ansvaret. När det gäller utformningen av återbetalningen sade Roland Sundgren att vi moderater vill att allt skall betalas tillbaka i juni. Vi är medvetna om att det inte går. Men det går att återbetala till den huvuddel av skattebetalarna som har haft förenklad självdeklaration och får sitt besked om taxeringen redan i juni. Jag kan inte se något fel i den tidpunkten. Större delen av sparandet skulle kunna betalas tillbaka redan då. Nu dröjer det för samtliga ända fram till februari nästa år. Roland Sundgren har verkligen inte besvarat frågan om varför man inte i alla fall i samband med återbetalningen av överskjutande skatt kan göra denna återbetalning. Man kan visserligen säga att de merkostnader som uppstår i form av 40 milj.kr. kan man tjäna in i ränta. Det är ett väldigt snävt och statscentrerat sätt att betrakta problemet. Den andra sidan av detta är att människor får vänta längre på att få disponera de medel som riksdagen nu skall besluta om att de skall få tillbaka. Det är i hög grad motiverat med hänsyn till den förändring som har skett i ekonomin. Jag tycker inte att det försvar som Roland Sundgren har utvecklat har någon bärkraft. Jag begär inte mera när man är satt att försöka finna argument för något som en onekligen ekonomiskt erfaren person har beskrivit som det dummaste han har gett sig in i.
Fru ordförande! Lars Tobisson visar omtanke om det socialdemokratiska partiet, tycker jag, när han vill att hela sparbeloppet skall betalas tillbaka två månader före valet. Denna generositet mot vårt parti känns litet omtumlande. Det vore naturligtvis väldigt populärt att göra på det sättet, särskilt som det ju har förts en propaganda, ute i buskarna så att säga, att de här pengarna kommer medborgarna inte att få se röken av. Nu är det mera rationella och samhällsekonomiska skäl, som jag tidigare har angett, som gör att vi vidhåller att utbetalningen bör ske vid två tillfällen och då med de definitiva beloppen. Jag sade att vi inte fick hjälp med den nödvändiga åtstramningen. Jag vill då erinra om att Kjell-Olof Feldts förslag var en tillfällig momshöjning. Nu nyktrade folkpartiet till ett år senare och gick med oss på det. Det hade kanske varit bra, om man hade gjort det redan 1989. Då hade vi inte behövt föra den här debatten i dag.
Fru talman! Om Roland Sundgren ställer upp på vår plan för återbetalningen och ser till att flertalet får alla sina pengar i juni, skall jag åta mig att förklara för människorna att det är tack vare moderata insatser i Sveriges riksdag som denna förändring har kommit till. Den arbetsfördelningen tycker jag faller sig rätt naturlig. Men jag vill återigen betona att vad vi föreslår är också en återbetalning fördelad på två tillfällen. Därvidlag finns det ingen skillnad. Vad Roland Sundgren verkligen inte har förklarat är varför han inte tror människor som får pengar i december om att själva kunna bestämma hur de skall hantera de medlen. Förslaget i propositionen bygger på antagandet att får man pengar i december, sätter man sprätt på dem, men får man dem inte förrän i februari, så behåller man dem. Inget försök har gjorts att motbevisa min tes att människor ser vad de har att vänta i en kommande utbetalning och rättar sitt handlande därefter. Har man inte fått pengarna i december, gör man slut på annat sparande eller köper på kreditkort, för pengarna kommer ju sedan. Det är en ren omyndigförklaring av människor att hantera återbetalningen på det sätt som socialdemokraterna förordar.
Fru talman! Det finns faktiskt stabiliseringspolitiska och samhällsekonomiska skäl att inte ösa ut alltför mycket pengar vid ett enda tillfälle. Det rör sig ändå om 25 miljarder som skall ut i december. Högste chefen för den penningvårdande myndigheten, riksbankschefen, har haft vissa åsikter om att man kanske borde vara litet försiktigare med den här återbetalningen. Det finns alltså samhällsekonomiska orsaker till att det kan vara rationellt och riktigt att göra återbetalningen i två omgångar.

Fru talman! Våren 1989 fanns det en ganska stor enighet om att svensk ekonomi behövde stramas åt. Ekonomin var överhettad, och regeringen, med den sedermera på grund av missnöje avgångne finansministern Kjell-Olof Feldt, föreslog en kraftig höjning av momsen och arbetsgivaravgifterna. Från centerns sida avvisade vi det förslaget. Dels är en momshöjning inflationsdrivande, dels drabbar högre indirekta skatter hårdast de människor som har de minsta marginalerna i sin ekonomi. I stället kom vi överens om att införa ett tillfälligt obligatoriskt sparande och en arbetsmiljöavgift under tiden 1 september 1989--31 december 1990. Därmed vanns också flera fördelar. Den nödvändiga åtstramningen åstadkoms utan skattehöjning, sparandet ökade och stora resurser skapades för att ge långtidssjuka och förtidspensionerade ökade möjligheter att komma tillbaka till ett meningsfullt arbete. Den uppgörelse som vi då träffade innebar en ordentlig satsning på att försöka minska sjukfrånvaron. Det faktum att vi fortfarande förtidspensionerar ca 50 000 personer varje år, att pensionsåldern för förtidspensionering nu är nere i 51 år samt att en halv miljon människor står utanför arbetsmarknaden är oacceptabelt. Därför kom vi överens om en arbetsmiljöavgift som skall återgå till arbetsgivarna under en sexårsperiod. Resultatet av den satsningen är mycket imponerande. Det har gjorts väldigt fina insatser för att förbättra arbetsmiljön och för att höja utbildningsnivån och därmed förbättra kvaliteten i svenskt näringsliv. Ca 12 miljarder togs in i arbetsmiljöavgift, och redan nu har 2,5 à 3 miljarder under det här budgetåret återgått för offensiva satsningar i företagen. Vi har också på den punkten fullföljt våra löften. Pengarna återgår nu alltså till arbetsgivarna. Den andra delen av uppgörelsen, som har diskuterats mest här i dag och som det också är min huvuduppgift att tala om, är kanske den mest kända, nämligen det obligatoriska sparandet. Det är också ett sätt att dra in köpkraft men med löfte om återbetalning. Det var alltså inte som i fråga om de vanliga skattehöjningarna, där pengarna aldrig återgår. Därför har det varit ganska spännande att få en debatt om när pengarna skall betalas tillbaka. Det har faktiskt varit riktigt skojigt att i riksdagen få diskutera när dessa pengar skall betalas ut. Det skulle vara roligt att få fler debatter av den typen, i stället för att det handlar om att höja skatter som aldrig återgår. Redan i fjol återgick också vissa medel. Med det förslag som nu ligger i propositionen fullföljs löftet att medlen återgår. Det är samtidigt en finanspolitiskt lämplig lösning. Det visar också det faktum att även partier som var emot dessa reformer anser att det är lämpligt att pengarna återbetalas och t.o.m. att de med fördel bör släppas ut mitt i julruschen. Ser vi tillbaka på reformerna som beslutet innebar, kan vi konstatera att det var en bra och riktig åtgärd. De alternativ som fanns verkar man nu vilja glömma bort i debatten. Ett alternativ till tillfälligt sparande och arbetsmiljöavgift var högre moms och ökade arbetsgivaravgifter. Då hade det inte varit några sparpengar återbetalade. Då hade det inte funnits några möjligheter för dem som står utanför eller riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden att få tillbaka pengar. Genom att satsa på arbetsmiljöavgift låter vi företagen själva vidta åtgärder för att förbättra sin arbetsmiljö. De som inte hyllar åsikten att näringslivet självt skall klara det här menar att man skall gå den traditionella vägen genom sjukkassebyråkratin. Jag har därför med bestörtning sett att ett av de partier som reserverat sig här har föreslagit i arbetsmarknadsutskottet att man skall ta en miljard av de pengar som arbetsgivarna har betalat in. Vi kommer aldrig att acceptera att pengar som arbetsgivarna har betalat in för att förbättra arbetsmiljön går in i någon byråkrati. Jag tycker att det är ett oerhört allvarligt ställningstagande, att försöka dra undan en miljard av de pengar som man har slitit in från näringslivet.
Fru talman! I det beslut som fattades 1989 ingick det flera komponenter. Ett tredje alternativ till det som finansministern föreslog var att inte göra någonting alls. Det hade lett till högre inflation och sämre konkurrenskraft. Riksdagens beslut innebär nu att pengarna ställs till folks disposition. Datumen kommer att tidigareläggas, står det i propositionen. De hårdaste kritikerna får svälja förtreten. Vi står vid vårt ord. Något annat har heller aldrig varit aktuellt. En sak är ändå utomordentligt säker. Hade det blivit en momshöjning, hade de pengarna varit räddningslöst förlorade för medborgarna. Nu får de många människorna inom kort fritt disponera sina sparade pengar. Man frågar sig naturligtvis: När kommer de pengar att betalas tillbaka som dragits in genom momsbeslutet året efter? Genom det här beslutet drog vi in köpkraft under en överhettad period. Vi återbetalar sparpengarna i lågkonjunkturen och i en tid när avtalen ger litet. Vi satsar på att näringslivet självt skall sköta sin arbetsmiljö, inte att det skall göras via försäkringsbyråkratin, och vi fullföljer våra löften om återbetalning. Jag ber att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan.
Fru talman! Det är inte utan att jag i det här läget hyser en stark medkänsla med Gunnar Björk. Till skillnad från Roland Sundgren skall jag erkänna att Gunnar Björk inte var särskilt pådrivande vid införandet av tvångssparandet, även om initiativet onekligen kom från hans parti. Men jag skall räkna honom till heder att han i det här fallet låg ganska lågt. Det framgick ju också av hans framträdande i här i dag att han helst vill tänka och tala om något annat. Arbetsmiljöavgiften var ju ändå en arbetsgivaravgift, så den undgick man inte. Vad beträffar momshöjningen, som man i centerpartiet var så angelägen om att förhindra, kan sägas att den redan var avförd från dagordningen när beslutet om tvångssparandet formulerades. Det skedde i ett tal som hölls av LO-ordföranden Stig Malm den 1 maj, då han förklarade att LO aldrig kunde gå med på en momshöjning. Därmed var den frågan således inte längre aktuell. Hela den räddningsinsats som tvångssparandet skulle utgöra var alltså alldels i onödan, och vi har också fått se konsekvenserna av detta.

Fru talman! Gunnar Björk sade att alternativet till införande av tvångssparande var en höjning av momsen. Men då bortser han faktiskt från att det i riksdagen skulle ha funnits en majoritet mot en momshöjning om centern hade anslutit sig till de övriga motståndarna. Det var alltså ingen konst att undvika momshöjningen; om bara centern hade sagt nej hade det funnits en majoritet med vänsterpartiet inblandat, och förslaget om en momshöjning hade därför aldrig kunnat gå igenom. I övrigt hänvisar jag till vad Lars Tobisson har sagt som motivering.
Fru talman! Jag måste, Lars Tobisson, konstatera att debatten i dag ändå visar på att vi nu är rätt överens om att pengarna skall betalas tillbaka. Det finns en del tekniska invändningar om när det skall ske -- det rör sig om några månader. Men annars är vi ganska överens, och det är väl bra att vi är så eniga, även om det till betänkandet finns reservationer. Lars De Geers argumentering när det gäller momsen håller inte i folkpartiets fall. Året därpå behövde man nämligen inte vidta några åtgärder alls, eftersom folkpartiet då valde att traska patrull med socialdemokraterna i en rejäl och duktig skattehöjning.
Fru talman! Skattehöjningen upphör ju med utgången av det här året, så den är inte evig.
Fru talman! Skillnaden är då att den överenskommelse som centern gick med i innebär att alla pengar återgår till näringslivet och till skattebetalarna, medan folkpartiets skatteöverenskommelse möjligtvis upphör, men pengarna återgår därmed inte. Det är skillnaden mellan centerpolitik och liberal politik.

Fru talman! Jag tror att den här diskussionen om tvångssparandet kommer att bli ett klassiskt exempel på hur man försöker försvara en dålig sak. Ta bara det senaste inlägget av Gunnar Björk, där han sade att alternativet till tvångssparande var en momshöjning. Men vi fick ju en momshöjning året efter; vi fick alltså både tvångssparande och momshöjning. Det var också underbart att höra Roland Sundgren urskuldande säga att det inte var Kjell-Olof Feldts idé. Det är ju så man argumenterar i barnkammaren! Det var ju ändå regeringen, i vilken Kjell-Olof Feldt ingick, som lade fram propositionen, vilken är underskriven av vice statsministern och biträdande finansministern. Det kan man ju ändå inte springa ifrån. Jag tycker att det är minst sagt underligt att man kallar detta för ett ''tillfälligt'' sparande. Jag slog för nöjes skull upp ordet, eftersom jag tycker att det i detta sammanhang är mycket förvillande. Ordet tillfällig kan betyda följande: kasuell, ockasionell, accidentell, episodisk, improviserad, dagsländelik, efemär, sporadisk, enstaka och udda. Apropå ''enstaka'' kan jag nämna att man på Göteborgs och Bohus läns skattemyndighet, som skatteutskottet besökte i måndags, uttryckte en förhoppning om att detta verkligen skulle vara en unik händelse. Man bad att i fortsättningen få slippa något liknande. Som ni vet har man på skattemyndigheterna otroligt mycket att göra dels på grund av skatteomläggningen, dels till följd av den nya skatteförvaltningen. Man har alltså där verkligen sett med mycket stor skepsis på detta. Man använder alltså uttrycket ''tillfälligt'' sparande därför att man inte vill säga att det är ett tvångssparande, men det är fråga om ett tvångssparande. Att säga att det är ett tillfälligt sparande låter ju väldigt vackert. Man kan givetvis säga att varje sparande beslutas vid ett visst tillfälle. Man talar om tillfälligt obligatoriskt sparande, men man skulle väl inte tala om tillfälligt frivilligt sparande. För övrigt är inte något sparande tillfälligt, utan det är antingen kortfristigt, långfristigt eller eventuellt på medellång frist. Jag tror att den här språkförvanskningen ökar misstron mot politiker. Man vågar exempelvis inte säga skattehöjning, utan man säger i stället inkomstförstärkning. Man talar däremot inte om en ''inkomstförsvagning'' när man sänker skatterna, utan då är det fråga om en skattesänkning, vilket ju låter väldigt populistiskt. Man har anpassat vokabulären efter det intryck som man tror att det gör på väljarna. Jag skall gärna hålla tidigare utskott räkning för att man faktiskt på s. 3 i betänkandet -- och det är första gången jag ser detta -- talar om ett tillfälligt obligatoriskt sparande. Det är det första erkännandet jag har sett på att det är fråga om ett obligatoriskt sparande. Att det är obligatoriskt innebär ju att det är ett tvång. Finansutskottets ledamöter vet ju att en obligation är en statlig skuldförbindelse, som staten är tvungen att lösa in. Det betecknar alltså ett tvång. Jag vill sedan ta upp de samhällsekonomiska effekterna, eftersom detta också är ett helt ohållbart argument. Jag har tidigare ställt en fråga till biträdande finansministern om det tillfälliga sparandet -- eller tvångssparandet, som det rätteligen heter --, och jag har även väckt en motion i frågan, vilken finansutskottet har behandlat. När man hade beslutat om återbetalningen av tvångssparandet sade biträdande finansminister Erik Åsbrink följande: Regeringen vill härmed också tacka alla de människor som genom sitt sparande gjort en viktig insats för att i ett besvärligt läge stabilisera landets ekonomi. Detta är naturligtvis rent nonsens, och en som inser det är Kjell-Olof Feldt. Lars Tobisson har redan citerat honom. Kjell-Olof Feldt skriver i sina memoarer att han tyckte att han under den tiden levde i två verkligheter -- jag frågar mig om han egentligen levde i någon verklighet; han verkar ju snarare ha existerat i en annan värld. Han ansåg alltså att tvångssparandet var det dummaste han gett sig in i. Han säger vidare något som jag tycker är ännu intressantare: ''Även om jag utåt måste stå för uppgörelsen och försvara den insåg jag att den ur stabiliseringspolitisk synpunkt närmast var en katastrof.'' Jag tycker av den anledningen att det nu är mycket tröttsamt att höra finansutskottet upprepa att uppgörelsen var mycket betydelsefull ur stabiliseringspolitisk synpunkt. Detta är ju fullständigt nonsens! Skatteåterbäringen betalas nu ut i december, och den får betalas ut oavsett beloppet. Ni kan inte gå ut och säga att ni av stabiliseringspolitiska skäl inte kan återbetala så mycket av skatten och att ni därför väntar med att betala tillbaka en del av överskjutande skatt till januari eller februari därför att man inte ytterligare skall öka efterfrågan i december. Det är, som Lars Tobisson sade, ett uttryck för kommandoekonomi att man på detta sätt skall dirigera människors konsumtionsvanor. Dessutom är det ur stabiliseringssynpunkt helt orimligt. Vi vet inte alls vilken nettoeffekten av tvångssparandet var. Den kanske var mycket liten och över huvud taget inte hade någon verkan ur stabiliseringspolitisk synpunkt -- detta är ju Kjell Olof Feldt inne på, och han kan ju det här. Jag vill också gärna peka på hur orättvis återbetalningen egentligen är. De som slarvar med sin skatt och som inte har betalat in en tillräcklig fyllnadsinbetalning till den 30 april, får ju tillgodoräkna sig det genomförda tvångssparandet. De får använda det till att betala in kvarstående skatt. Men de som har betalat in all sin skatt skall få vänta ända till i februari följande år innan de får utnyttja sin överskjutande skatt. De som ligger efter får som sagt utnyttja de pengar de skulle ha betalat in som tvångssparande redan nu för att minska sin kvarstående skatt. Det är en klar orättvisa. Därför är det angeläget att man betalar tillbaka de tvångssparade medlen så snart som möjligt till samtliga. De administrativa kostnaderna är underskattade. De uppgår till mer än 40 miljoner -- de ligger på minst 100 milj.kr. Man räknar nämligen inte in det extra arbete som skatteförvaltningarna har utsatts för, och man räknar heller inte in att kronofogdemyndigheten -- de har 400 000 fall -- måste gå igenom varje restlängd för att se om personerna i fråga är uppförda på restlängd, och för att i så fall från tvångssparandet dra av det vederbörande är skyldig staten innan pengarna får betalas ut. Det är också en granskning som man har utelämnat när man beräknat kostnaderna. Till det kommer utbetalningen via posten och den dubbla utbetalningen, dels i december, dels i februari, som man försöker motivera från stabiliseringssynpunkt och med att man inte skall öka julhandeln och annat nonsens. Jag tror som sagt att hela den här historien kommer att bli ett klassiskt exempel på hur politiker försöker försvara en dålig sak.
Fru talman! Det är intressant att Hegeland hävdar att även om tvångssparandet innebär en åtstramning med 25--30 miljarder -- paketet innehöll ju flera saker än tvångssparandet -- skulle det inte vara någon intressant del av en åtstramningspolitik; i så fall är även en hel del av de åtgärder som moderaterna har föreslagit ganska olönsamma. Hegeland talar om misstro mot politiker på grund av tvångssparandet. En sak som kan ha skapat misstro är den ymniga flod av insändare som förekommit i tidningar -- en del har varit ganska lika varandra -- om att centern och socialdemokraterna lurar folk, eftersom vi inte skulle ha för avsikt att betala tillbaka pengarna. På det sättet skapas en bild av att vi har ljugit om återbetalningen. På den punkten kanske en och annan just nu känner sig litet bekymrad över att pengarna återbetalas såsom lovat. Det uttalandet kan möjligen avslutas med: ''Surt, sa' räven''.

Fru talman! Jag känner naturligtvis liksom Lars Tobisson en viss sympati för Gunnar Björk -- han är ju rätt återhållsam här i debatten. Vi beskyller inte Gunnar Björk för att ha farit med osanning. Däremot har det tänjts litet på sanningen. Tidigare sades det här att man skall betala tillbaka tvångssparandet; till skillnad från en skatt, som man inte får tillbaka, får man ändå tillbaka de här pengarna. Men det gäller ju inte alla de människor som fick betala in detta tvångssparande och sedan hann avlida medan medlen hölls inne. Från deras synpunkt var det absolut fråga om en skatt -- de fick aldrig mer se de pengarna! Det kanske skattemyndigheten, de närmast anhöriga eller någon stiftelse däremot fick. Frågan var vilken effekt just tvångssparandet har på samhällsekonomin. Då diskuterade man inte alls nettoeffekten. Det är klart att åtstramningsåtgärder har en viss effekt, men nettoeffekten känner man inte till. Det intressanta är att man egentligen aldrig kan tvinga någon människa att spara -- människorna kan alltid kompensera sig på annat sätt: De kanske köper på kredit, de kanske utnyttjar tidigare besparingar. Ingen känner faktiskt till hur stort nettosparandet blev. Därför kan tvångssparandet mycket väl vara ett slag i luften. Jag är helt övertygad om att Kjell-Olof Feldt efter alla sina år som finansminister insåg detta sammanhang.
Fru talman! Det tal som förekommer om omfördelning ger en känsla av att det är 20 000-- 30 000 det handlar om. För det första året handlar det för många löntagare om mellan 400 och 800 Skälen till att spara i allemanssparandet och allemansfonder är så att säga också att det kan sägas ge till resultat en omfördelning av pengarna, och en sådan omfördelning har också skett. Jag begärde ordet för att Hegeland sade att vi har tänjt på beslutet. Okej, vi har tänjt åt ett håll: Vi har betalat tillbaka det tidigare än vad som var sagt.

Fru talman! Det här är egentligen en ganska intressant debatt. Kjell-Olof Feldt har tydligen blivit den mest populära personen i Sveriges riksdag. Jag tror inte att han någonsin tidigare blivit så citerad som i dessa dagar. Aldrig trodde jag väl att han skulle bli så populär i borgerliga kretsar. Man skulle nästan kunna tro att han pretenderade på att bli kommande borgerlig finansminister med tanke på all den glädje med vilken han här citeras och med tanke på all den klokskap som han i dessa dagar uppenbarligen representerar jämfört med all den dumhet som han tidigare representerade. Jag är inte här för att försvara Kjell-Olof Feldt, men jag tycker att det är intressant att iaktta hans utomordentligt stigande populäritet. Det är möjligt att han är mindre populär bland socialdemokraterna -- det vet jag inte. Tvångssparandet var ju ett sätt att dra in pengar -- vi hade då en överhettning i den svenska ekonomin. Grunden var att man skulle göra något åt den, och då var det moms och arbetsgivaravgifter man hade tänkt sig. Det tyckte vi i miljöpartiet inte var någon bra lösning. Vi ville gärna vara med och försöka dämpa ekonomin, men vi ville att det skulle ske på ett grönare sätt, nämligen genom att vi fick en miljöinriktning på politiken. För vår del innebär det att se till att göra sådant som förstör miljön dyrare. Sådana var inte grundförslagen, och tvångssparandet har inte alls den verkan. Därför avvisade vi det förslaget. Det är naturligtvis alldeles utomordentligt att man nu har kommit till insikt om att de här medlen skall betalas tillbaka, och det snabbare än vad som från början planerades. Vi ställer oss då bakom att man faktiskt skall ge tillbaka de här pengarna så fort som det över huvud taget går till människorna. Vi hade gärna velat att det skulle ske före sommaren, men det var av administrativa skäl inte möjligt. Nästa tidpunkt är då när människor får sin skatteåterbäring. Det är den sista tänkbara tidpunkt då det här borde ske. Vi tycker att det är bedrövligt att majoriteten inte kan ställa upp på det. Jag reagerar på ett litet lustigt uttryckssätt av Gunnar Björk. Han sade att om man hade tagit ut det här som moms hade det varit räddningslöst förlorat. Det tycker jag är litet egendomligt. Det innebär att han har en syn på skatter som närmast en stöld. Det betyder att han anser att de pengar som man tar in på skatter över huvud taget inte används till någonting vettigt. I så fall undrar jag vad centern har för skattepolitik. Jag tycker att Gunnar Björk skall förklara vad han menar med att pengarna är räddningslöst förlorade. Han sade tidigare också att skatter inte återgår. Jag trodde faktiskt att de återgick till försvar, skolor, vägar, sjukvård och en väldig massa annat. Det här är tydligen en ny filosofi från centerns sida. Jag ställer mig bakom våra reservationer men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till dem.
Fru talman! Frick har tydligen inte läst våra skattemotioner. Det råder ingen oklarhet på den punkten. Vad jag menade var naturligtvis att det här var ett unikt tillfälle, eftersom pengarna här går direkt tillbaka till dem som har betalat in dem.
Fru talman! I så fall har Gunnar Björk uttalat sig mycket slarvigt här i kammaren. Man kan bibringas uppfattningen att centern betraktar skatter som något slags stöld när det sägs att pengarna aldrig återgår. Jag hoppas att han inte har den uppfattningen.

Fru talman! Herr kulturminister! Ärade bortskyndande ledamöter av finansutskottet! Ni kan gott stanna en stund och lära er något om kulturpolitik -- det tror jag att ni kan behöva. Som blomstren skifta i det gröna, så skiftar diktens lätta här. I många former trivs det sköna, och skönt är allt som snillrikt är. Kulturen skall präglas av frihet, mångfald och kvalitet. Friheten är konstnärens frihet att verka efter sina egna intentioner men också allmänhetens frihet att välja ur ett rikt kulturutbud. Mångfald är en förutsättning för den friheten. Kvalitet på kulturområdet främjas av en levande kulturtradition, av god undervisning och av en fri debatt. Med politiska insatser skapas ingen kultur men i bästa fall ett mer kreativt kulturklimat. Det förutsätter att kulturen ses som ett värde i sig och inte görs till ett instrument för partipolitiska strävanden eller utsätts för annan styrning. 1974 var tämligen okontroversiella. De har ändå på ett värdefullt sätt fokuserat kulturdebatten till vissa viktiga punkter. Samtidigt har andra aspekter därmed kommit i bakgrunden. Det gäller inte minst kvalitetsfrågorna och problemen kring kulturskaparnas villkor. Från borgerligt håll har vi därför under en rad år begärt att behovet av en komplettering av målen för kulturpolitiken prövas. Vi framför detta önskemål även i år. Ett lands kulturklimat beror på mycket annat än den förda kulturpolitiken. Internationella kontakter som låter idéer, människor och samtida konstverk röra sig fritt över gränserna är avgörande för den kulturella utvecklingen. Samarbetsstävandena i Europa får långtgående effekter inte endast på det ekonomiska, utan också på det kulturella området. Men vi får inte byta en nationell till en europeisk slutenhet. Impulser från Fjärran Östern, Afrika, Nord och Sydamerika har under århundraden berikat vår kultur. Öppenheten mot den övriga världen är oförändrat viktigt i ett europeiskt samarbete. Fria media är en annan förutsättning för ett kultursamhälle. Att Nordsat -- det fria nordiska radio och TV-utbytet -- sköts i sank, delvis med hjälp av kortsynta kulturskapare, var tragiskt ur nordisk synvinkel. Nu växer dock fram -- inom Sverige -- den mångfald på radio och TV-området som är nödvändig för en öppen debatt. Författare, musiker och andra kommer att få lättare att nå sin publik. Barnens kultursyn grundläggs i hemmet. En familjepolitik som ger möjligheter till goda kontakter mellan generationerna och som respekterar människors rätt att själva forma sin tillvaro är därför också god kulturpolitik. Förskola och skola har avgörande betydelse för bevarandet av en levande kulturtradition. Goda gemensamma kunskaper för alla kan väl kombineras med att varje individ ges möjligheter att utveckla sina bästa förutsättningar. Kultur i skolan är inte ett utanverk som berör enstaka ämnen eller projekt -- den skall inte läggas till, utan genomsyra undervisningen. En nedrustning av skolan är en nedrustning av kulturen. Går jag över till den egentliga kulturpolitiken kan man konstatera att socialdemokraterna är vänner av en starkt centralistisk modell. De har tilldelat statens kulturråd en mycket dominerande roll. När det regionala kulturlivet successivt förstärks har detta inte lett till att kulturrådets roll tonats ner. Tvärtom ökade förra året de regionala museernas beroende av kulturrådet. Även de centrala museerna tvingades att bli kulturrådets supplikanter i fråga om utvecklings och forskningspengar. Från moderat sida har vi större förtroende för kulturinstitutionerna själva än för kulturrådet då det gäller att bedöma vad som är bra verksamhet värd att prioritera. Vi anser därför att fördelningen av statliga medel till regionala museer bör skötas av dem själva genom en samarbetsorganisation. På motsvarande sätt kan t.ex. de regionala teatrarna och de fria grupperna få förtroende att ordna sin inbördes medelsfördelning. Även i övrigt kan kulturrådets bidragsfördelande uppgifter tas över av andra, från staten fristående organ med särskild sakkunskap -- akademier t.ex. Därmed främjas mångfald och kvalitet på en friare kultursektor. Kulturrådet kan avskaffas. Den stela konstruktionen med grundbelopp bör också ses över. Inte minst på musikområdet, där två bidragssystem förekommer parallellt, blir resultatet svåröverskådligt. Ett nytt bidragssystem som ger ökad regional rättvisa och större inflytande över medlen för mottagarna själva bör införas. Det är beklagligt att regeringen inte haft kraft att ta itu med den frågan. Kulturell verksamhet vinner på att ha flera inkomstkällor. En betydande del av kulturens kostnader betalas av enskilda människor i egenskap av bokköpare, biobesökare, och kunder hos konstnärer. Det offentligas insatser är avgörande inom andra områden: fornminnesvård, teater och museer. Två andra källor skall jag särskilt nämna; Det vore naivt att tro att sponsring kan ersätta andra inkomster. Men den kan ge värdefulla tillskott som möjliggör turnéer, mer påkostade uppsättningar eller utställningar, dyrbara gästspel och liknande ting som kanske inte ryms inom ordinarie budget. Särskilt värdefull blir sponsring om den kombineras med fördjupade kontakter mellan kulturinstitution och företag. Så kan t.ex. anställda och kunder i ett sponsrande företag besöka en teaterföreställning men även träffa skådespelare och diskutera pjäs eller teaterns villkor. Den kyliga inställning till sponsring som funnits och i viss utsträckning alltjämt finns hos de socialistiska partierna har tyvärr kostat kulturen mycket pengar. Man kan inte bjuda med armbågen och tro att sponsorer strömmar till. Det måste etableras en ömsesidig positiv relation. Från moderat sida har vi fört fram tanken på kulturfonder. Många enskilda personer och små företag som inte skulle komma på idén att sponsra en viss verksamhet vill ändå gärna stödja kulturen -- kanske en sektor som musik eller den egna hembygdens konstutövare. Sådana bidrag skulle kunna kanaliseras genom fonder som stöddes av staten i relation till de privata insatserna. Regeringen har haft i uppdrag att se på frågan, men likgiltigt skjutit den ifrån sig. Den lönebidragsreform som riksdagen fattat beslut om har klara fördelar, men riskerar också att få icke avsedda negativa effekter. Det gäller situationen för de kulturinstitutioner som i stor utsträckning blivit beroende av de lönebidragsanställdas insatser. Kostnaderna kommer vid personalomsättning att stegvis öka och rätt snart bli svårhanterliga. Här behövs ett snabbt initiativ från regeringens sida, det är kulturutskottet enigt om. Vi och centern har önskat markera frågans vikt genom ett tillkännagivande. Låt mig säga ett par ord om det helhetsintryck årets budgetproposition på kulturområdet ger innan jag går över till några budgetfrågor. Under gälla trumpetstötar gick socialdemokraterna för två år sedan ut och aviserade en reformperiod för kulturen. I år skulle tredje och sista steget tas. Men därav blev föga. Även uttryckliga löften från förra året har svikits. Speciellt har de regionala institutionerna blivit dragna vid näsan. Det gäller grundbelopp till teater-, dans och musikinstitutionerna och 125 grundbelopp till museerna. För att klara en blygsam satsning på kulturskaparna blev Svenska riksteaterna av med ett tjugotal miljoner. Om de pengarna har det sedan varit en danse macabre där man i pressen kunnat läsa att besparingen först flyttades till Operan och Dramaten. sedan till kulturrådet. Vem som till sist blir sittande med denna kulturens Svarte Petter är svårt att räkna ut. Men om 20 milj.kr i en budget på över 450 000 milj.kr. vållar en sådan uppståndelse och ger upphov till så många alternativa nedskärningar frågar man sig om socialdemokraterna längre tror på sin egen kulturpolitik. Något har kulturutskottet kunnat rätta till i efterhand av regeringens missgrepp. Men det gäller inte allt det som lovades ut av regeringen förra året. Så gick för Bengt Göransson beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. I den moderata partimotionen har vi slagit fast att våra förslag syftar till att stärka kulturskaparnas situation, att skapa mer likvärdiga villkor för skilda intressenter på kulturområdet, att ge bidragsmottagare större inflytande över fördelning och disposition av medlen, att ge kulturpolitiken en mer långsiktig inriktning och att nå kulturpolitiska mål genom åtgärder även på andra samhällsområden. Den sista punkten berörde jag när jag tog upp hemmen, förskolan, skolan och massmedia. En mer långsiktig inriktning innebär bl.a. fördjupade internationella kontakter men också något så elementärt som att utställda löften skall infrias. Bidragsmottagarna ges ett större inflytande över medlen i den fördelningsmodell jag skisserat och som skulle ersätta mycket av kulturrådets arbete. Mer likvärdiga villkor för skilda intressenter får man genom att inte prioritera Arbetets museum på andra museers bekostnad, inte rikskonserter framför andra fonogramproducenter, inte Konstföreningars Riksförbund, inte kultur på arbetsplatsen framför annan kulturverksamhet och inte kommuner som misskött sina bibliotek framför dem som skött sina. Exemplifieringen ger en bild av hur socialdemokratisk kulturpolitik vill låta stödet också styra. I detta sammanhang vill jag nämna den egendomligheten att medel till länsbildningsförbunden m.fl. beräknats under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet och inte under Bidrag till folkbildning vilket varit naturligt. Den saken bör rättas till. Återstår så punkten om att stärka kulturskaparnas situation. Därmed kommer jag in på det andra betänkande som vi behandlar i denna debatt, nämligen ersättningar och bidrag till konstnärer. Nu avgörs inte kulturskaparnas villkor i första hand av statens bidrag. De beror på mycket annat: det allmänna kulturklimatet, möjligheterna att publicera sig och framträda i etermedia, skattepolitiken gentemot konstnären men också gentemot den potentielle köparen, kulturinstitutionernas resurser för inköp osv. Skattepolitiken behandlas i annat sammanhang. Men det bör understrykas att frågor om avdragsrätt och kvittningsrätt, moms och skattesatser kan avgöra kulturskaparnas liksom så många andras möjligheter att leva på sitt arbete. Kulturskaparna får således inte ses som understödstagare beroende av statens välvilja. Men det hindrar inte att inkomstgarantier och stipendier kan ha stor betydelse. Regeringens förslag präglas -- trots talet om en satsning på kulturskaparna -- av stor återhållsamhet. Märkligt är att man inte infriat riksdagens direkta beställning från 1988 92 som ett led i en total förstärkning på 20 garantirum under en treårsperiod. En sådan småsnålhet verkar vara uttryck för ren motvallsmentalitet i kanslihuset. Nu har riksdagen lagt till de felande fem garantirummen, men nog var det en onödig nesa för kulturministern. Vidare föreslår utskottet att 15 nya långtidsstipendier inrättas. De skall utgå under tio år och motsvara tre basbelopp. Utskottets socialdemokrater reserverar sig såväl mot detta som mot de extra inkomstgarantierna. Låt mig slutligen beröra frågan om en särskild avgift alternativt skatt på vidareförsäljning av konst. Frågan om en upphovsrättslig avgift av detta slag prövas av regeringskansliet. Här bör en samordning med utvecklingen i Europa i övrigt ske. Man kan dock konstatera att en sådan avgift i första hand tillför redan framgångsrika konstnärer nya medel. Att införa en kulturpolitiskt motiverad skatt på vidareförsäljningen för att få medel till insatser för konstnärer vore helt fel. Konstmarknaden går upp och ner -- just nu verkar den rätt punkterad. Den kan inte dräneras på mer än några få miljoner till hög administrativ kostnad och till skada för den seriösa konsthandeln. Om staten vill utöka stödet till bildkonstnärerna skall det naturligtvis ske direkt över statsbudgeten, inte via en ny punktskatt. Jag började med Tegnér. Låt mig sluta på samma sätt. stäng min dörr igen! Giv mig tak och bröd, att den höga himlakraft ej rymmer ur mitt bröst för jordiska bekymmer. Fru talman! Med det anförda ställer jag mig bakom de reservationer i kulturutskottets betänkande 20 och 21 som har moderata undertecknare. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 16 i betänkande 20

Fru talman! Ett fritt och vitalt kulturliv är nödvändigt för att ge stimulans och motverka de krafter som vill förleda människor till passivitet och rädsla. Delaktighet i kulturlivet stärker fantasi, känsla, tolerans och glädje och skapar ett mänskligare samhälle. Det säger vi i folkpartiet liberalernas partimotion. Vi säger också att i en liberal kulturpolitik måste ständigt den skapande människan försvaras. Statens engagemang i kulturpolitiken vilar på de kulturpolitiska mål som fastställdes 1974 och som också vi ställt upp för. De målen har varit en bra grund för kulturlivet. Men detta innebär inte att fullt samförstånd råder om kulturpolitikens inriktning. Ibland, fru talman, tycker jag mig kunna se att i kultursektorn verksamma prioriterar ett eller ett par av dessa mål så starkt att de kan bli något av en gökunge som tränger ut de andra målen ur boet. Socialdemokraterna betonar ofta -- ibland på ett, som jag vill säga, reflexmässigt negativt sätt -- målet om insatser mot kommersialismens negativa verkningar. Förvisso är det så att ett aktivt kulturliv är en motkraft och skall vara en motkraft mot kommersialismen, men en reflexmässigt negativ inställning kan också skada kulturen. Vår diskussion i dag kring sponsring är ett exempel på det. Ett annat mål som ofta diskuteras är insatserna för eftersatta grupper. I en ambitionsiver att alla skall vara delaktiga i samma kulturupplevelser motverkas ibland det goda syftet. I stället för stimulans åt deltagarna kan avstånd skapas och en immunitet som inte hade kommit till stånd om kontakterna med människorna varit så att säga nedåt och uppåt i stället för motsatsen uppifrån och ner. Ett aktivt kulturliv skapas inte genom dekret från kulturråd eller andra statliga myndigheter. Jag kan också säga på det lokala planet att ett aktivt kulturliv skapas inte av dekret från kulturnämnder, enbart styrda från socialdemokraternas kulturförening. Kulturengagemanget måste ha lokala rötter och från de rötterna frodas, utvecklas och växa upp. Socialdemokraterna vill, som jag sade, gärna uppifrån styra och rikta kulturlivet mot de delar av de kulturpolitiska målen som man, såsom jag bedömer det, upplever som mer angelägna än andra mål. Vi liberaler betonar mer de enskilda människornas möjligheter att i ett fritt kulturskapande göra synliga nya tankar och ideér som frigör människorna i konstnärligt skapande. Här kan dock kritik komma, och jag vill säga att det synsättet inte står i motsats till målen att göra fler delaktiga i kulturlivet. Fru talman! Folkpartiet, moderaterna och centern har i en kortfattad reservation redovisat mål för kulturpolitiken. Jag yrkar bifall till den reservationen. Den är kortfattad, men bakom den finns, i motionerna, en bred belysning av kulturpolitikens inriktning. Liksom tidigare år säger man att det finns skäl att komplettera de kulturpolitiska målen med synpunkter om mångfald och konstnärlig kvalitet, liksom att möjligheter skall finnas för ett allsidigt kulturliv över hela landet. Med allsidigt behöver då inte menas likformigt. Utformningen av kulturlivet måste framspringa ur lokal inspiration och inte, som jag har sagt, genom statliga direktiv. Riksdagen anvisar pengar. Därför är det naturligt att våra diskussioner i stor utsträckning gäller anslagsramar och budgetbelopp. Bakgrunden till den diskussion som har varit så akut det här året är att regeringen inte har fullföljt de löften som ställdes ut förra året. Kulturutskottet har rättat till en del av bristerna. Mera principiellt allvarlig än frågan om pengarna -- det är egentligen inte fråga om så mycket pengar, det har också Lars Ahlmark sagt -- är frågan om vilka signaler som ges till det lokala kulturlivet. Kulturlivet är hotat. Jag har visserligen kritiserat ensidighet och sagt att vi skall ha variation och mångfald i kulturlivet, men jag upplever att man på något sätt från statens sida har tryckt på regionerna att de skall aktivera sig, starta institutioner och att resurser skall fram. Landsting och kommuner har ställt upp, men sedan kommer reträtten. Det är det allvarliga med att 300 miljonersprogrammet inte har fullföljts. Som jag sade har kulturutskottet täppt igen några av de hål som finns i kulturministerns förslag. I det arbetet har folkpartiet liberalerna tagit aktiv del tillsammans med de övriga oppositionspartierna. Nu inrättas långtidsstipendier för konstnärer. Det skall bli flera inkomstgarantier, vilket redan har nämnts. Riksteatern får 20 miljoner mera än vad kulturministern föreslog. Kulturmiljövården får 10 miljoner osv. Jag kan nämna flera förstärkningar, men den här diskussionen får vi ta successivt under dagens debatt när vi diskuterar kulturbudgeten. Folkpartiet liberalerna har i sitt snäva budgetalternativ prioriterat kulturfrågorna. Sammanlagt har vi föreslagit förstärkningar -- jag räknar då även in filmfrågorna -- på ca 100 miljoner. Vi har inte fått igenom allt, och jag vill kortfattat kommentera några av reservationerna i betänkande nr 20. För att kunna skrapa ihop pengar till Riksteatern har socialdemokraterna och vänsterpartiet tagit 2 miljoner från kulturrådet, som skulle användas till särskilda projekt. Denna indragning kan komma att drabba folkmusik, dans, amatörkultur m.m. Vi tycker att det är beklagligt att partierna låter teckningen av hålet för Riksteatern gå ut över bl.a. amatörorganisationerna. Det indragna beloppet är inte särskilt stort, det erkänner jag. Men frågan har mycket stor principiell betydelse. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 19. Fru talman! Jag vill ägen säga några ord om sponsring. I svensk politik i dag står socialdemokraterna för fasthållandet av gamla stelbenta uppfattningar. Det har gällt enskilda initiativ inom barnomsorg och vård, men det gäller också kultursektorn. Vad är det för fel? Varför ser man inte sponsring som en vitamininjektion för kulturlivet? Är det ordet sponsring man är rädd för? Vore det bättre om man sade att kulturlivet mår väl av donationer och ekonomiskt engagemang även från enskilda företag? Sponsring kan aldrig kan bli ett huvudalternativ för finansiering av kultursektorn. Det är inte fråga om att skådespelare och bibliotekarier t.ex. skall gå med Volvoemblem på bröstet. Volvo betyder jag rullar. Det vore naturligtvis inte så trevligt att gå med sådana emblem. Men det är inte detta frågan gäller. Frågan gäller att stimulera donationer och speciella insatser. Socialdemokraterna är ståndaktiga tennsoldater i en värld som förändras. Men, fru talman, socialdemokraterna kommer att få byta fot även på det här området på samma sätt som man har fått göra när det gäller reklam i TV och enskilda initiativ inom barnomsorgen. Jag yrkar bifall till reservation nr 10. Jag vill också säga något om det betänkande som gäller konstnärernas villkor. Konstnärerna har väntat länge på de förslag som nu föreligger. Regeringen föreslår att anslag tas upp för visningsersättning. Det är bra att det förslaget nu har kommit till riksdagen. Vår kritik i det avseendet har gällt att kulturministern har låtit det här anslaget gå ut över andra delar av kultursektorn. Nu är det glädjande att kulturutskottet har lyckats förstärka konstnärsstödet med femton långtidsstipendier och fem inkomstgarantier. Från folkpartiet liberalernas sida hade vi önskat dubbelt så många stipendier, men vi ser det ändå som en framgång att försöksverksamheten med dessa stipendier kommer i gång. Vi ser utskottets förslag som en god början. Jag yrkar avslag på de socialdemokratiska reservationerna nr 10 och 11 samt följdreservationen nr 12 och i övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande med undantag av det avsnitt som gäller reservation 3 om husartister som jag yrkar bifall till. Folkpartiet liberalerna anser att det är angeläget att försöksverksamhet får påbörjas med anslag för 20 s.k. husartister. Ett bifall till det anslaget skulle ge lovande artister möjlighet att utveckla sin konst under den tid de jobbar för att bli etablerade.

Fru talman! Det vore en överdrift att påstå att vårens kulturdebatt har präglats av någon lyrisk stämning. Av naturliga skäl har den präglats av anslagsfrågor, där man från olika håll har uttryckt stora bekymmer. Det gäller centrala institutioner, lokala föreningar, regionala teatrar och praktiskt taget överallt där man ger medborgarna kulturupplevelser. Det har inte blivit plats för någon mer framåtsyftande idédebatt. Det beklagar vi från centerns sida. En idédebatt måste föras om vi skall kunna utveckla förutsättningarna för en god kultur som gäller hela vårt land. I den pressdebatt som har pågått har det stundtals blivit en stor fixering vid några institutioners behov. Däremot har man glömt bort hela den breda kulturgärning som utförs i vårt land. I denna verksamhet deltar mångamänniskor -- aktivt som utövare eller som åskådare, som finner stort nöje i att ta del av kulturutbudet. Det blev en konstig debatt eftersom det utlovade treårsprogrammet inte fullföljdes i budgetpropositionen. All planering och alla utfästelser som hade gjorts ifrån dem som hade att fördela medel kom på skam. Det blev en förtvivlan i stället för en framåtsyftande planering och ett fullföljande av de planer man hade fastställt. Det blev naturligtvis mycket diskussioner om hur man skulle kunna försöka att rätta till den uppkomna situationen. Jag kan nu med glädje konstatera att till mycket stora delar har kulturutskottet rättat till den snedbild som blev resultat av budgetpropositionen. Det fattas emellertid viktiga bitar, och på dessa områden har vi från centerns sida avgivit reservationer, som jag kommer att kommentera längre fram i mitt anförande. Vi har kunnat konstatera att också regeringspartiets representanter i utskottet har varit besjälade av att i möjligaste mån fullfölja treårsprogrammet. Det borde glädja kulturarbetarna att det på väldigt många punkter rått stor enighet. Den här vårens debatt tycker jag också visar det berättigade i de krav som centern under flera år fört fram, dvs. att man inte i så stor utsträckning som i dag sker borde knyta kulturdebatten direkt till en budgetproposition och till anslagsfrågor. I stället borde vi ha en idédebatt, och de beslut som föranleddes av denna skulle fattas av riksdagen. Till grund för diskussionen skulle ligga förslag till en treårsbudget för kulturen. Den idédebatten bör inte läggas i omedelbar anslutning till behandlingen av budgetpropositionen. I riksdagen borde vi diskutera de framlagda idéerna och förslagen till utveckling av kulturen och därvid göra prioriteringar på olika satsningar. En sådan ordning skulle vara en klar fördel, och jag anser som sagt, fru talman, att den här vårens debatt mycket väl understryker det kravet. Den visar hur riktigt det vore att ha en sådan diskussion på grundval av ett förslag till en treårsbudget, oavsett vilken regering som sitter. I reservation 1 till betänkande nr 20 tas frågan om de kulturpolitiska målen upp. Den reservationen är gemensam för centern, folkpartiet och moderaterna. Det kan naturligtvis behövas en genomgång och kompletteringar av de kulturpolitiska mål som i stor enighet fastställdes 1974. Mycket har hänt, och många anser att det inte är alldeles säkert att dessa mål har uppfyllts på ett sådant sätt att alla kan känna sig nöjda och belåtna. Vi har från centerns sida krävt en utvärdering av hur de kulturpolitiska målen har uppfyllts. Det har skett en utvärdering i Europasamarbetet, men vi som här har ansvaret för att ge goda betingelser för kulturens utveckling måste själva kunna göra en utvärdering och företa de justeringar som kan bli nödvändiga när man ser resultatet av en sådan utvärdering. Den fråga man kan ställa till socialdemokraterna är naturligtvis om de är rädda för en sådan utvärdering, rädda för att den skulle komma att ge resultat som visar att man inte kan vara så nöjd som man gav uttryck för när man såg resultatet av utvärderingen i Europasamarbetet. Om resultatet av en utvärdering på något sätt skulle bli negativt, är det naturligtvis all anledning att man rättar till det som har gått fel. Vi kanske inte är så bra på att sprida kultur till alla delar av vårt land som vi i vissa situationer vill göra gällande. Kulturen är mycket viktig för den regionala utvecklingen. Det visar sig alltmer att en god kultur som ger möjligheter till många upplevelser har betydelse både för arbete och för bosättningen, och den förhindrar faktiskt också folkomflyttningar, någonting som vi har upplevt tillräckligt av. Folkomflyttningar som beror på otrivsel, dåliga bostäder eller, vilket är det vanligaste, brist på arbete, är någonting som vi har all anledning att motverka. De som arbetar med näringspolitik kommer på ett tidigt stadium in på utbildningspolitiken men även på kulturpolitiken. Vad är det på den här orten som skulle kunna intressera mig och som skulle få mig att välja att bo och arbeta på den här orten framför andra? Vilka aktiviteter finns det här för barnen och vad har man för möjligheter att få del av kultur? Sådana frågor kommer upp mycket tidigt när människor diskuterar var de skall bosätta sig och ta ett arbete. På denna punkt föreslår vi ett tillkännagivande till regeringen. Ett sådant riksdagsuttalande skulle ha betydelse inte bara för statsmakternas kultursatsningar, utan det skulle givetvis också vara ett stöd för många regioner som verkligen gör stora satsningar på kulturen. Från centerns sida tar vi också upp diskussionen om ett nationellt ansvar för Riksteatern,Riksutställningar. Avsikten med den konstruktionen var att man skulle ta ett stort ansvar för kulturens utveckling i landet. Det har man också delvis gjort, men bilden har delvis förändrats. Vi i centern anser att Operan borde ges betydligt större möjligheter till turnéverksamhet. Det borde göras större insatser än nu för att ge människor ute i landet möjligheter att se opera. Under förra säsongen, då Operahuset renoverades, hade Operan en mycket uppskattad turnéverksamhet. Många människor som tidigare aldrig hade haft möjligheter att se opera fick nu denna möjlighet. Många människor som bor långt ifrån Stockholm har inte haft möjlighet att resa till Stockholm för att se operaföreställningar. Vi framhåller i reservation 8 att nationalscenerna i det här avseendet har ett stort ansvar. Andra företrädare för centerpartiet kommer att senare under debatten när det gäller andra delar av kulturen att utveckla vikten av ett nationellt ansvar för att kultursatsningar sprids över landet. Frågan om sponsring har varit uppe i debatten. Man har säkerligen på sina håll en betydande övertro på sponsring. Det har visat sig att sponsring kan vara någonting mycket svårt, särskilt sponsring av offentliga institutioner utan några regler. I reservation 11 kräver centern klara regler för sponsring av offentliga institutioner. Ett talande exempel är här sponsringen av Operan. Det var mycket hysch-hysch kring de avtalen, och vi tycker att avtal med offentliga institutioner inte skall vara hemliga. Det gäller alltså institutioner som får hela anslaget till sin verksamhet från statsmakterna efter riksdagsbeslut på förslag av regeringen. Om sådana institutioner får kompletterande inkomster genom sponsring skall det redovisas vilka villkor sponsorerna ställer för att bidra till verksamheten. Jag tror att vi alla är överens om att sponsring inte skall utgöra grunden för en långsiktig verksamhet. Sponsring skall kunna stödja tillfälliga verksamheter eller projekt som tillför kulturen någonting nytt och utvecklar kulturen. Ett enigt utskott har uttalat sitt bekymmer för vad som händer inom kulturvärlden när villkoren för lönebidragsanställningen ändras. Vi känner alla till att kulturen i stor del av samhället -- det gäller både institutioner och föreningsliv -- är beroende av att lönebidragsanställning kan ske på goda ekonomiska villkor för arbetsgivaren. Detta förändras nu, och det kommer att sätta kraftiga spår i Kultursverige. Därför har vi i en reservation krävt att det skall vidtas åtgärder som hindrar dels att det blir fler lönebidragsanställda som aldrig kommer att få arbete -- det är den viktigaste punkten --, dels att det vidtas åtgärder, så att folk kan vara kvar i sina anställningar. Det måste finnas ekonomiska villkor som gör att arbetsgivaren -- i detta fall folkrörelser, institutioner m.fl. -- har råd att betala lönerna. Bidraget enligt de nya bestämmelserna måste bli tillräckligt stort, eftersom det kan bli problem för de flesta på kulturområdet. Herr talman! Sedan skall jag också beröra kulturutskottets betänkande 21. Betänkandet handlar om bidrag till konstnärer. Man kan konstatera att utskottsmajoriteten har tillstyrkt vissa värdefulla reformförslag beträffande konstnärerna. Här finns det på några punkter reservationer från regeringspartiet. Som jag tidigare konstaterade finns det en mycket stor samstämmighet i många av de frågor som berörs i betänkandena, och det är naturligtvis bra för Detta kan kanske tyckas vara litet jämfört med andra anslag. Men i detta fall rör det sig om ett betydelsefullt belopp, och det går till mycket bra verksamhet. Det har inte varit utan svårighet som man fått fram medlen, men det här är som sagt mycket positivt för kultursektorn. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, De centerpartister som sitter i kulturutskottet står naturligtvis bakom reservationer på ett antal punkter, men med hänsyn till kammarens tidsbrist skall jag inte yrka bifall till dem.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

Herr talman! Jag tror att man i dag har anledning att fråga sig vad det är som har hänt med arbetarrörelsen. Vad beror det på att arbetarrörelsen för en så motsägelsefull politik när det gäller kulturen? Vad beror det på att socialdemokratin å ena sidan har programmatiska mål och deklarationer och å andra sidan en praxis som innebär någonting helt annat? Socialdemokratin skriver i sitt 90-talsprogram följande: ''Kulturen kan vara en frigörande kraft, som stödjer och hjälper människorna till en bättre livskvalitet. Men den kan också vara fördummande, konserverande och passiviserande. Den risken är särskilt stor i en situation då konkurrensen mellan kvällstidningarna och allt fler TV-kanaler blir allt hårdare, och då löpsedlar och underhållningsvåld brutaliserar den mänskliga samvaron. Arbetarrörelsen måste inför 90-talet utforma en offensiv kulturpolitik. I arbetarrörelsens ungdom sågs kulturen och kulturkampen som ett redskap för förändring. Under senare år har arbetarrörelsens kulturpolitik främst handlat om att se till att god kultur ställs till människors fria förfogande. Den uppgiften skall naturligtvis fullföljas och drivas än hårdare -- genom bibliotek, folkbildning, studieförbund, m.m. Men arbetarrörelsen måste återupprätta kulturen som ett vapen och verktyg att förändra verkligheten. Arbetarrörelsen måste ta strid mot skräpkulturens och underhållningsbrusets vulgarisering och fördumning av verkligheten. Socialdemokratin skall inte göra det med förbud eller censur, utan genom att arbeta för alternativ till den internationella, kommersiella masskulturen.'' Så där skrev alltså socialdemokratin i sin 90 talsrapport, och i detta instämmer vänsterpartiet helhjärtat. Det är speciellt glädjande att den i stora delar idémässiga och värderingsmässiga gemenskapen som de facto finns inom arbetarrörelsens partier kommer till uttryck, om än tyvärr enbart i programmatisk form. Samtidigt som socialdemokratin gör sådana där deklarationer i 90 talsrapporten slängs det ut miljard efter miljard till JAS-projektet. Man snålar när det gäller kultursektorn. Detta rimmar inte. Vad beror det här på? Inom arbetarrörelsen har det i och för sig funnits en motsättning mellan krafter som tänker mera kortsiktigt ekonomiskt och andra som gärna vill framhäva ideologiska värderingar, ideal och visioner. Har de kortsiktigt ekonomiskt tänkande personerna inom arbetarrörelsen helt fått övertaget? I dag kan vi konstatera att avståndet mellan programmatiska mål å ena sidan och den politiska praxisen å andra sidan ökar mer och mer. I dag kan man konstatera att arbetarrörelsens traditionella idémässiga och värderingsmässiga högborgar och ideal raseras till förmån för en kortsiktig ekonomi och s.k. pragmatisk politik, som inte är något annat än en ideologisk kapitulation för de verkliga ekonomiska makthavarna och deras villkor. Därför accepterar vi prylkonsumtionens antiintellektuella och kulturfientliga dominans. Därför har vi en omfattande och vitt förgrenad byråkrati, som brer ut sig i den administrativa apparaten, där den icke ifrågasättande lojaliteten är den främsta meriten i karriären. Den mesta energin används för att bevaka sina egna positioner vid köttgrytorna. Därför finner vi oss i en utveckling som innebär att förutsättningarna för att yttrandefriheten skall komma till uttryck blir ett privilegium för en allt mindre skara professionella tyckare, idédebattörer, kulturskribenter och experter. Oftast rör det sig om en omfattande kultursnobbism, som i första hand söker ständig bekräftelse på sin egen förträfflighet. Allt detta är mycket fjärran från sjuksköterskans vardagliga liv, problem, förhoppningar och drömmar. Så visst är dagens utveckling ett nederlag för hela arbetarrörelsen, ett ideologiskt, värdemässigt och kulturellt nederlag. Det behöver sägas och det behöver diskuteras speciellt i dessa dagar. Annars riskerar vi att sjunka ned i självbelåtenhetens intellektuella stagnation. I en tid då vi mer än någonsin skulle behöva fria medier och levande kulturliv håller vi på att översvämmas av en kommersiell, massproducerad och främmande kultur, som med nödvändighet är utslätad och förgrovad och som förmedlar allmänna västerländska ideal, värderingar och livsformer som inte stämmer med svenska folkets verklighet. Det hela syftar till att upphöja människan till ett nytt slags individualistisk varelse, helt befriad från samhälleliga, sociala eller klassmässiga samband, där känslan av ouppnåelighet får råda i stället för samhörighet. Denna kultur saknar varje form av nationella särdrag och syftar till att omvandla individen till konsumtionsfaktor. Därför utgör den ett oerhört hot mot yttrandefriheten. Till följd av denna kultur får en hel generation ungdomar ett förhållande till sina idoler som präglas av den egna otillräckligheten i stället för av samhörighet. För att passa in i den nya kulturens ideal gäller det att du lever upp till de normer, regler och mönster för beteende och utseende som den kräver. Det innebär att du måste köpa enligt den trend för kläder, prylar, tankar och åsikter som gäller för tillfället, den trend som är skapad av dem som har makt och inflytande. Misslyckas du med att leva upp till de förebilder som den kommersiella kulturen öser över dig, riskerar du att alltid känna dig otillräcklig och misslyckad. Totalt okritiska skall ungdomarna ikläda sig en identitet skapad för att passa ett samhällssystem där det inte finns några olikheter och följaktligen inga motsättningar. I den mån olikheterna finns, skall de sminkas över med ett kladdigt lager brunkräm. Men när skalet görs till den mest betydande delen av människan, förlorar insidan sin betydelse. Det är den själsliga tomhet som den här kulturen lämnar i människornas inre som tvingar ungdomar till desperata handlingar, som ett sätt att göra sig synliga i ett samhälle som gjort dem osynliga. Låt arbetarrörelsens ideal och värderingar vara vägledande för vårt handlande och inte en kortsiktig ekonomisk politik, vars villkor andra bestämmer. Då kan vi angripa -- som socialdemokraterna själva skriver i sitt 90 talsprogram -- vår tids överskuggande problem, som är andlig fattigdom, brist på tillit, på bildning och på just god kultur, mitt i den materiella välfärden. En god kultur är en kultur som återspeglar dagens svenska verklighet, som framspringer ur vårt kulturella arv, men också ur det svenska folkets vardagliga liv, som återger det svenska folkets problem, villkor, förhoppningar och visioner, som fångar upp nyanserna i samhällsutvecklingen, som förmedlar sanningar, attityder och moralbegrepp och som åskådliggör sambanden i människornas liv. På så sätt kan det svenska folket få sina egna erfarenheter bekräftade genom kulturen. Då får vi en levande, nationell kultur, som fyller sin roll som en garant för yttrandefriheten. Om den antikulturella utvecklingen tillåts fortsätta, kommer Hans Alfredsson även i fortsättningen att kunna konstatera att de historielösas och identitetslösas skara växer. Man kan tillägga att det nu är tid att förstå att det finns mycket starka politiska och ekonomiska intressen som uppmuntrar denna utveckling i multinationaliseringens tidevarv, i EG anpassningens tidevarv och i pragmatismens tidevarv. Fler och fler s.k. idédebattörer utropar att ideologierna och med dem följande värderingar är döda. Fler och fler politiker och idédebattörer utropar ett leve för pragmatismen, dvs. det av ideal, värderingar, moralbegrepp och visioner helt befriade, kortsiktiga och perspektivlösa ekonomiska tänkandet. Politiska maktcentra befolkas mer och mer av visionslösa ''korridorglidare'', som intar ur opinionssynpunkt lämpliga ståndpunkter. Det politiska klimatet är till sitt väsen antiintellektuellt, antiideologiskt och ett hot mot kulturen. Är det möjligt för arbetarrörelsen att fortsätta, med bibehållen styrka och utstrålning, utan en klart utmejslad ideologisk och värderingsmässig profil, som bygger på arbetarrörelsens traditionella värderingar av humanism, medmänsklighet, solidaritet och gemenskap? Om det inte är möjligt för arbetarrörelsen att på lång sikt spela någon politisk roll, måste man nu inrikta sig på att slå vakt om arbetarrörelsens kulturella och idémässiga identitet. Herr talman! Det är sant att man med den nya teknikens hjälp kan skapa nya möjligheter till internationellt kulturellt utbyte. Men denna utveckling har ägt rum under kapitalistiska marknadsförhållanden. Respekten för nationellt kulturarv har undertryckts. Resultatet har blivit kulturimperialism och konstnärlig utslätning. Målet har aldrig varit kulturellt utbyte, utan ideologisk dominans. Rätten till nationell identitet, kulturarv och till ett självständigt internationellt kulturutbyte måste i dag försvaras mot imperialistiska koncerners och staters strävan efter ideologisk dominans.

Kulturarvet består av samlade erfarenheter och vunna konstnärliga erövringar. Det består av verk och arbetsmetoder skapade under specifika historiska betingelser. I varje ögonblick och med varje ny generation läggs ny kunskap, grundad på upplevelser av nya förhållanden, till kulturarvet. Gamla etablerade sanningar ifrågasätts. På så sätt berikas, tolkas, förändras och utvecklas vårt kulturarv. Vänsterpartiet anser att arbetarrörelsen måste skapa ekonomiska förutsättningar som möjliggör och garanterar den konstnärliga mångfalden, den konstnärliga friheten och därmed yttrandefriheten. Vänsterpartiet föreslår att 1 % av statsbudgeten avsätts för kulturella ändamål. De här resurserna skall bl.a. användas för att skapa förutsättningar för en större och i procent fastställd andel svenskproducerade program i Sveriges Radios sändningar. De skall också användas för att utveckla och stödja kulturyttringar som vänder sig mot förtryck och degradering av människan och i stället genom sitt motstånd bidra till en fri och allsidig utveckling. De skall användas för att särskilt stödja den kulturella kamp som bedrivs av utsatta grupper med särskilda erfarenhet och behov, vilket förutsättsätter klassamhällets nedbrytande. Vi anser i vårt parti att det är hög tid för arbetarrörelsen att genom ekonomiska satsningar och omprioriteringar gå ifrån det kortsiktiga, ekonomiska och pragmatiska tänkandet och framhäva sin egen kulturella, idémässiga och värderingsmässiga identitet, annars har vi inte någon framtid. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vänsterreservationer som är fogade till dessa två betänkanden.

Herr talman! Jag skall be att få deklarera miljöpartiets syn på kulturen till att börja med. Kulturen tillfredsställer mänskliga behov av skapande, helhets och skönhetsupplevelser. Kultur är ett område på vilket människor mer oförbehållsamt kan ta fram sina bästa mänskliga sidor. Att bli delaktig av kulturlivets frukter kan stärka människors förmåga till fantasi, känsla och förståelse. Det ger glädje och näring åt själen. Mycket av det här slaget av kultur kräver stöd av stat, landsting och kommun, i dag mer än förut, eftersom de kommersiella drivkrafterna i ökad utsträckning tränger in på kulturområdet. Den kulturdebatt som förs i dag kan sägas bli mandatperiodens avstämning av den förda kulturpolitiken, av det som har åstadkommits under regeringens egid, med en prioriterad satsning på kultur. Samtidigt bör debatten kunna peka ut inriktningen för framtiden. Det är därför inte ointressant att de kulturpolitiska målen på nytt blir föremål för kritik och för krav på förändringar eller tillägg. De åtta målen har säkerligen varit nyttiga som riktlinjer för kulturpolitiken sedan 1974 -- och är det väl alltjämt, fastän i avtagande och på ett halvhjärtat sätt. Det innebär en stadga. Men de kommer väl så småningom att duka under inför kommersialismens glättade och utslätande, för att inte säga ansvarslösa, framfart. Det visar den s.k. utvecklingen på etermedieområdet. Det finns tydliga tecken på detta. När det gäller den hittills uppbromsande etermediepolitiken för kulturområdet tycks risken finnas att denna inom några år kommer att brytas ner helt, när reklamvågorna breder ut sig med full kraft. Vi i miljöpartiet de gröna har här en klart annorlunda kulturpolitik, speciellt med tanke på den unga generationen. Men vi har blivit överkörda och har tvingats till vissa kompromisser i den parlamentariska medieberedningen. Det första kulturpolitiska målet är att skydda yttrandefriheten och att skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. På den punkten påtvingar de borgerliga partierna oss en hållning till yttrandefriheten och etermedia som snarare kommer att innebära en minskning av yttrandefriheten vad gäller flertalet människor. Inom några år kommer tidningspressen antagligen att vara fullt engagerad i etermedia. Via reklam kan en vital demokratisk och fri debatt ute bland människorna komma att förstummas. Den journalistiska självständigheten blir kanske ett minne blott. Vi i miljöpartiet de gröna har vid något tillfälle ställt oss bakom målen om konstnärlig kvalitet och mångfald. Verklig mångfald och rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer skulle komplettera de befintliga kulturpolitiska målen. Den reservation där dessa saker tas upp ställer vi oss bakom. Kulturutskottet vidhåller sin uppfattning i fråga om de kulturpolitiska målen. Man avstyrker förslag om nya mål och är inte ens beredd att genomföra en utvärdering av i vad mån 1974 års kulturpolitiska mål har uppnåtts eller har en levande realitet. Det kulturpolitiska målen upprepas på nytt i årets betänkande, på samma slentrianmässiga sätt som tidigare. Vi står även nu bakom dessa men är skeptiska. Vi undrar om man verkligen på allvar vill förverkliga de här målen, i synnerhet som det inte heller skedde under den borgerliga regeringstiden under åren 1976--1982. Vi har därför sökt oss fram på en annan väg. Herr talman! Vi anser liksom centern att det föreligger ett behov av att få till stånd en samlad värdering av hur de olika målen har uppnåtts. Av kulturutskottets betänkande 1989/90:17 framgår att utskottet trodde att en sådan värdering skulle visa att målen står sig men att medlen måste förnyas. Det är kanske inte målen som behöver ändras i någon större utsträckning utan medlen för att nå målen. Det är troligen de senare som måste förnyas eller reformeras. Efter en så grundlig utvärdering bör det vara lättare att på ett genomgripande sätt ta ställning till olika förändringar, för att slippa en sådan slentrianmässig upprepning som jag har varit med om under den period som vi har suttit med här. Det har emellertid inte saknats bidrag eller uppslag till nya kulturpolitiska mål från miljöpartiet de gröna. Jag har vid olika tillfällen fört fram sådana. Vår kulturmotion från den allmänna motionstiden har ett motto som anknyter till filosoferna Spinoza och Naess: ''Den lyckliga upplevelsen av björken i solskenet finns i björken lika mycket som i mig som åskådare.'' Med detta vill jag ha sagt att det är en självdestruktion att ta avstånd från naturen i det ''andligas'', ''kulturens'' eller ''samhällets'' namn. Om naturen kan exploateras hur som helst, kommer detta också att gälla människor. Respekt eller vördnad för naturen är samtidigt en respekt för människan. Här kan kulturen utgöra ett bidrag. Jag har tidigare fört fram förslag till en ny målsättning som visar på alternativ till en livsstil som utvecklar en tillit till den egna förmågan att hantera livet, med ett minskat beroende av myndigheter och marknader. Liv är ett samspel med andra varelser. Det handlar inte om att härska över andra och inte heller om att reduceras till objekt. Livet består av interaktioner mellan subjekt: ''Det går inte att isolera björken där ute som ett ting och glädjen som en känsla i mig'', säger Arne Naess, som är en filosofisk företrädare för den s.k. djupare ekologiska rörelsen. Kulturpolitiken bör kunna främja ett personligt ansvarstagande beträffande naturens helhet för att det därigenom skall vara möjligt att uppnå en djupare ekologisk medvetenhet. Någon helt generell hållning till naturen finns emellertid inte. Med den skisserade hållningen skulle en synvända kunna åstadkommas i fråga om vårt förhållande till naturen. Den skönhet som därvid skulle kunna manifesteras skulle vittna om en sanning. ''Sanningen'' blir att se föremålen på rätt sätt. Att göra konsterfarenheter är att tänka, betänka, begrunda och tänka efter -- att försjunka i ''saker''. Det är nästan motsatsen till den nymornade borgerlighetens främsta postmoderna manifestation på 80-talet -- den s.k. uppblåsta Globen som är ett skrytbygge utan någon som helst prövande instinkt vad gäller kulturella ambitioner. Någon eftertanke inför det bygget kan knappast uppbådas. Skall någonting sådant bli framtidens symbol? Med det sönderfall beträffande den offentliga sektorn som i viss mån har varit kulturens vagga i Sverige och en extremt marknadsfixerad borgerlighet blir framtidsperspektivet dystert när det gäller en progressiv utveckling av kulturpolitiken, där en fri och otvungen kultur -- för att inte säga motkultur -- skulle kunna blomstra. Det statsbärande partiets hållning är numera både defensiv och visionslös. När det gäller den regionala kulturpolitiken förs det i betänkandena fram argument om att det för kulturlivet som helhet behövs starka centrala kulturinstitutioner som måste ligga i Stockholm, eftersom de är kostnadskrävande och därför nödvändigtvis måste tillföras ökade resurser -- även när det är önskvärt att bygga ut den regionala kulturen. Det kan tolkas så, att det blir omöjligt att över huvud taget någonsin kunna erbjuda de regionala kulturinstitutionerna rimliga villkor, vilket ju också propositionen delvis ger belägg för. Beträffande sponsring och kulturfonder handlar det om en utvecklingsverksamhet i kulturrådets regi. Det här anses vara ''en synnerligen angelägen strategisk resurs''. Detta upprepas i utskottsskrivningen. Det gäller inte minst satsningen på Folkmusik och dansåret 1990. Vi i miljöpartiet de gröna vill främja folkmusik och dansområdet i hela dess vidd och önskar att riksdagen uttalar sig för en satsning under fem år. Anslaget passar enligt min mening in både under rubriken Stöd i akut nödsituation och under rubriken Enskilda projekt och evenemang och kontinuerliga utvecklingsinsatser -- vilka ligger under kulturrådet. Trots detta tar man paradoxalt nog 2 miljoner från den verksamheten. Visserligen heter det i utskottets motivering att man ''tvingas avstyrka krav på ökade resurser till folkmusik''. Vidare står det: ''Utskottet är inte berett - -.'' Nej, utskottet är inte berett. Utskottet är passivt, och kulturrådet tvingas också till en hård prioritering vid prövningen av bidragsansökningar. Katten-- på--råttan-leken är här i full gång. Den kommer att tillämpas även beträffande musikinstitutioner och filminstitutet. Lars Ahlmark har redan beskrivit detta som en ''danse macabre''. Det gäller då Den dystra bild av kulturen som nu förknippas med och blir följden av regeringens kapsejsning inför finansdepartementets hårdhänta behandling ger dock några ljusglimtar. Sålunda förstärkt visningsersättningen till konstnärerna -- dock ursprungligen till ett högt pris. Man drog ju in alla Riksteaterns resurser om 23 miljoner. Detta har delvis reparerats genom ett samgående mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Om detta inte hade skett, skulle moderaterna och socialdemokraterna ha fått bestämma, och då hade det blivit 0 kr. Men denna kombination har fått negativa kedjeverkningar över nästan hela kulturområdet. Herr talman! Det finns en innovation i årets kulturbetänkande. Ett av förslagen till nytt kulturpolitiskt mål är nämligen inriktat på att landets fritt arbetande konstnärer skall få rimliga arbetsvillkor. Detta bör i synnerhet gälla unga lovande artister för att dessa över huvud taget skall kunna få ett fotfäste på arbetsmarknaden -- i synnerhet som dessa kan ha en avgörande betydelse för förnyelsen av verksamheten inom musik och sång, drama, dans etc. Projektet kallas husartister. Man knyter dessa artister till kulturinstitutioner, i första hand regionala, på två år. Miljöpartiet de gröna vill att vi skall pröva detta projekt med 20 husartister. Som vanligt vill vi gå litet längre än regeringen på olika områden inom ramen för de ytterligare 100 miljoner till kulturen som vi ställt till förfogande. Vi hörde av Jan Hyttring att 34 miljoner redan har räddats för kulturen utöver regeringens förslag. Jag tänker nu på inkomstgarantier för konstnärer. Här föreslår regeringen endast ett enda nytt garantirum. Detta är naturligtvis glädjande att en enad opposition har kunnat förverkliga ett ursprungligt beslut från riksmötet 1988/89 om totalt 20 garantirum under treårsperioden, där regeringen inte nådde ända fram så nära som på de fem ytterligare garantirum som nu räddas. I likhet med projektet husartisterna är den nya formen av tioåriga stipendium som konstnärsnämnden har föreslagit intressant och bör prövas. Det är därför bra för kulturskapare i landet att oppositionen också här har kunnat ena sig om inrättande av 15 långtidssstipendier för nästa budgetår. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 21 och 35 i betänkande KrU20. För övrigt ställer jag mig bakom 1, 7 och 14. I kulturutskottets betänkande 21 yrkar jag bifall till reservationerna

Herr talman! ''Socialdemokratins kulturpolitik syftar till att berika och frigöra, tillgodose behov av gemenskap åt känsloupplevelser.

Socialdemokratin ser kulturell kvalitet och mångfald som viktiga samhälleliga värden. Den demokratiska socialismen ser det fria skapandet, som är den bärande principen i all kulturell verksamhet, som en omistlig del av samhällslivet.'' Så heter det i ingressen till det kulturpolitiska avsnittet i det socialdemokratiska partiprogrammet. Det speglar en insikt i det nödvändiga att göra kulturens värden tillgängliga för hela folket. Häri ligger en strävan att låta en aktiv kulturpolitik vara ett led i att fördjupa demokratin. Här har hela samhället ett gemensamt ansvar -- staten, kommunerna och landstingen. En viktig del är utbyggnaden av länsinstitutioner i hela landet. Under senare år har det också skett en målmedveten och successiv utbyggnad i samverkan med olika samhällsorgan. Denna socialdemokratins deklaration innebär också att vi tror på det nödvändiga i att förbättra arbets och inkomstmöjligheterna för konstnärer. Detta kommer Ingegerd Sahlström att utveckla ytterligare i sitt anförande. Folkrörelser, sång och musikgrupper, ungdomsorganisationer och andra sammanslutningar bildar ett kulturellt nätverk över hela landet, och de måste ha goda arbetsmöjligheter. För många människor är deltagande i denna verksamhet deras viktigaste kulturella aktivitet och engagemang. Att stimulera verksamhet inom barn och ungdomskulturen är en annan viktig del av socialdemokratins kulturpolitiska arbete. Herr talman! Dessa utgångspunkter var också en viktig grund i regeringsförklaringen hösten 1988, då regeringen utfäste sig att under en treårsperiod förstärka de statliga insatserna med 300 miljoner. Årets budgetförslag är det sista i det programmet. Jag blev litet förvånad när flera av talarna, framför allt från borgerligt håll, sade att man inte levt upp till programmets utfästelser, för det stämmer inte. I den redovisning som utskottet har tagit del av och som är gjord av utbildningsdepartementet den 30 socialdemokraterna i kulturutskottet gjort sitt. Det innebär att i stället för 300 miljoner är det snarare 400 miljoner -- och ni säger att utfästelsen inte är uppfylld. Till detta kan tilläggas satsningen på investeringsbidrag på närmare 350 miljoner till byggande av en ny musikteater i Göteborg. Enbart detta är mer än utfästelsen på 300 miljoner. Därför tycker jag att det kunde vara klädsamt -- jag vill inte påstå att jag själv är nyansernas mästare -- om man vore litet mera nyanserad i diskussionen på dessa punkter. Självklart är detta positivt, men vi får aldrig slå oss till ro med redan vunna framgångar -- detta apropå visioner. Fortfarande står alltför många människor utanför olika aktiviteter. Fortfarande får vi bevis på stora behov inom filmens, museernas och musikens områden. Fortfarande har vi mycket ogjort när det gäller det internationella kulturutbudet. Därmed har vi också stora utmaningar framför oss. Det kan ha sitt värde att göra internationella jämförelser. En sådan är resultatet av Europarådets granskning av medlemsländernas kulturpolitik. Sverige får ett högt betyg för den statliga kulturpolitiken både när det gäller de kulturpolitiska insatsernas omfattning och när det gäller resursernas fördelning över landet. Men detta är också de ouppfyllda förväntningarnas missnöje. Trots detta måste vi bli ännu bättre på dessa områden. Man bedömer i Europarådets rapport de kulturella yrkesutövarnas villkor som goda. Ändå tycker vi att det är nödvändigt att fatta beslut om att ytterligare förbättra villkoren. Med förvåning konstaterar examinatörerna att administrationen är så liten. Man är närmast kritisk över någonting som vi är mycket stolta över, nämligen att det förekommer så litet statlig styrning. Därför åhör jag, med all respekt för Lars Ahlmark, inte utan stigande förvåning när Lars Ahlmark säger att vi har för mycket styrning och inte tillåter mångfalden råda. Jag menar alltså att så inte är fallet. Trots att man internationellt sett är förvånad över att vi har en sådan liten administration, har vi ambitionen att minska administrationen inom kulturområdet. Detta kom senast till uttryck i den kompletteringsproposition som i går remitterades till finansutskottet. Enligt denna komletteringsproposition är målsättningen att minska kostnaderna för administrationen inom kulturområdets myndigheter med 12 milj.kr. På så sätt kan man frigöra ytterligare resurser. Alexander Chrisopoulos nämde JAS-projektet. Jag var en gång i tiden ledamot av försvarsutskottet. När man då försökte rationalisera administration och byråkrati inom försvaret, brukade militären -- om än motvilligt -- acceptera detta genom att säga: Det blir mer pang för pengarna. Vi sysslar nu med kulturens område, där det är fråga om att rationalisera byråkrati och administration. Då kan man kanske säga att det blir mer kul för kulorna. Det vore inte så dumt, det heller. Det är så man ser på oss internationellt. När vi får beröm för att vi med hjälp av kulturpolitiken når en stor del av befolkningen, måste slutsatsen bli att vi inte når tillräckligt många. Därför är det viktigt att vidareutveckla det kulturella nätverk som finns i de regionala institutionerna, i det ideella kulturlivet, i samarbete mellan konstnärliga yrkesutövare och amatörer, ute på arbetsplatserna och i bostadsområderna. Det är inte sant att ideologierna är döda. Att göra ett sådant påstående innebär att man gör en värdering. Som bekant består ideologier av ett knippe politiska värderingar som sammanställts till en mer systematisk helhet. Dessa frågor är i grunden ideologiska i den meningen att ambitionsnivån och inriktningen av samhällets kulturpolitik är en spegling av viljan att förverkliga humanistiska ideal, såsom alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. Dessa ideal anger naturligtvis också bestämda direktiv för en socialdemokratisk kulturpolitik. Jag lyssande till Lars Ernestams resonemang om de åtta kulturpolitiska målen. Han sade att socialdemokraterna överbetonar en del mål medan de låter andra bli något slags gökungar, och att kulturpolitiken inte kan skapas vare sig genom kontakt uppifrån och ner eller genom dekret. Vem har påstått någonting sådant? Jag vill nu ta upp de kulturpolitiska målen var för sig. Alla är överens om och en enhällig riksdag har uttalat att det viktigaste kulturpolitiska målet är att medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. Folkpartisterna har motionerat om att snabbt skära ner de statliga produktionsstödet till dagspressen. Därmed motverkas uppfyllelsen av det viktigaste kulturpolitiska målet. Då riskerar vi att få en koncentration, kanske ett monopol, av yttrandefriheten till vissa massmedia. Det finns anledning för folkpartiet att begrunda konsekvenserna av detta ställningstagande. Det andra kulturpolitiska målet är att ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakten mellan människor. Därför är det viktigt att ha levande och starka folkrörelser, och samtidigt se till att de får möjlighet att utvecklas. Vad har det med kontakt uppifrån och ned att göra? Tvärtom, stimulansen och arbetet skall komma nerifrån basen. Lars Ernestam ondgjorde sig mest över det tredje kulturpolitiska målet, som innebär att kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet skall motverkas. Den viktigaste kulturpolitiska fråga i vad avser kommersialismens negativa verkningar, som vi här i kammaren nu har att ta ställning till är en ny massmediepolitik. En sådan skall införas just för att man skall komma till rätta med reklamens negativa verkningar. Restriktionerna kommer att bli hårdare när det gäller såväl omfattningen av sändningar som att sända reklam i block mellan programmen och att förhindra att det riktas speciella reklambudskap till barn. När man inför restriktioner av den här typen, kan jag inte se att man låter det här målet bli någon slags gökunge. Tvärtom visar detta att det är nödvändigt att vidta dessa åtgärder. Jag kunde fortsätta med att kommentera de övriga kulturpolitiska målen, men jag kanske återkommer till dem senare i någon replik. En annan fråga som har diskuterats är Riksteatern. Jag tycker att det har varit angeläget att se till att Riksteatern kan uppehålla sin verksamhet. Därför har man ökat på anslaget med ungefär 20 milj.kr. i förhållande till regeringsförslaget. I detta sammanhang ondgjorde sig Lars Ahlmark över kulturens Svarte Petter. Kaj Nilsson sade att detta får negativa kedjeverkningar för nästan hela kulturområdet. Det är klart att det beror ju på hur stort man anser kulturområdet vara. Jag anser det dock vara betydligt större än att det skulle utgöra 4 från kulturrådets utvecklingspengar. Sanningen är att detta har finansierats via statskassan med 14 milj.kr. utöver de pengar som tas från Skådebanan och kulturrådet. Det är faktiskt inte något dåligt utbyte. Inom parentes vill jag säga att jag tycker att Klarspråk argumenterade alldeles utmärkt för denna ståndpunkt. Herr talman! Med anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, som utgör grunderna för en socialdemokratisk kulturpolitik. Denna grund skall vi gå vidare på och använda oss av för att erbjuda människorna ett bättre innehåll i deras liv. Vi skall aldrig glömma att det är ute bland människorna som man kan skapa och som man kan utveckla sig själv. Detta kan aldrig ske genom dekret, men vi kan hjälpa till genom att ställa resurser till förfogande.

Herr talman! Socialdemokraterna kämpar ju nu med ett antal löften som man har haft svårt att infria. Ett av dessa löften var löftet om den treåriga reformperioden för kulturen. Nu har Åke Gustavsson fått ett papper, där det står att i själva verket har kulturens kostnader under dessa år ökat med 376 milj.kr. Till att börja med måste man tänka på att detta belopp är i dagens penningvärde. De miljoner som utlovades var rimligen räknade i dåtidens penningvärde. Om man räknar med en 23 milj.kr. inte lika imponerande. Uttalanden som gjorts har uppfattat så, att reformen inte var avslutad för ett år sedan, utan ytterligare reformer var att vänta. Den 26 april sade Åke Gustavsson i denna kammare: ''Trots denna ekonomiska situation slog mars'' -- det var alltså den 7 mars 1990, inte i någon regeringsförklaring från 1988 -- ''fast att treårsprogrammet för kulturen skall fullföljas. Detta, menar jag, är ett uttryck för socialdemokratins vilja att även i besvärliga ekonomiska situationer hävda de kulturella värdena i vårt demokratiska samhälle''. Mot detta uttalande vill jag ställa vad kulturministern själv skriver i årets budgetproposition från januari i år: ''Eftersom det statsfinansiella läget inte medger ytterligare utgiftsökningar grundar sig mina förslag i det följande på en oförändrad utgiftsnivå. Det innebär att det tredje årets planerade insatser för regionala institutioner m.m. måste anstå till dess att den statsfinansiella situationen har förbättrats''. Jag har förståelse för att socialdemokraterna har problem med ekonomin. Men det som många med mig har vänt sig emot är att så uttryckliga löften från föregående år inte har infriats. Man har ställt ut checkar utan täckning. När det gäller styrningen vill jag bara påminna om det exempel som jag tog upp i mitt inledningsanförande, nämligen att kulturrådet förra året fick i uppdrag att till ansvarsmuseerna fördela pengar för utvecklingsverksamhet och för forskning. Om inte ens vår ansvarsmuseer åtnjuter förtroende när det gäller att finna bästa möjliga användning för utvecklingspengar och forskningspengar utan måste gå via statens kulturråd då finns det för mycket centralstyrning.

Herr talman! Jag vill gärna för Åke Gustavsson förklara min avsikt med den här debatten. Kanske gör jag det på grund av att detta är en av de sista gångerna som jag står i denna talarstol. Men min avsikt är inte att föra partipolitik. Min avsikt är inte heller i första hand att se till mitt eget partis intressen. Jag upplever mig själv som en del av arbetarrörelsen. Och om jag skall förklara mig ytterligare upplever jag de försämrade förutsättningarna för socialdemokratin som ett stort nederlag för hela arbetarrörelsen. Med denna utgångspunkt vill jag säga att denna replik inte har polemisk karaktär. Åke Gustavsson säger att man självklart har gjort mycket, att man måste upprätthålla visionerna för framtiden, att man inte skall vara nöjd och att det fortfarande finns många behov som måste tillfredsställas. Dessutom säger Åke Gustavsson att de internationella omdömena om vårt lands kulturpolitik är mycket positiva och att vi får många klappar på axeln från Europarådet, osv. Det kan vara sant. Men min uppfattning om den utveckling som pågår ute i landet är, generellt sett, att egoismens, individualismens och de vassa armbågarnas mentalitet breder ut sig mer och mer på bekostnad av det kollektiva tänkandet och på bekostnad av arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Jag tänker mer på den arbetare som vaknar på morgonen och breder sina mackor för att sedan gå till ett ofta meningslöst och intetsägande jobb. Han vet att hans liv kommer att utvecklas på samma sätt vecka efter vecka, år efter år i väntan på veckohelgen eller i väntan på semestern. Han tänker på sina förlorade drömmar och på de förhoppningar som han har knutit till arbetarrörelsen om ett rikare liv. Vi måste nu anstränga oss för att tillfredsställa hans intressen. Vi måste ge honom den frihet som han är berättigad till. Och i det avseendet har vi från arbetarrörelsen inte råd att misslyckas. Därför är satsningar på kulturen en fråga om prioriteringar. Vi får inte tillåta att ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande tar överhanden. Jag är medveten om att den motsättningen alltid har funnits inom arbetarrörelsen. I detta sammanhang måste vi slå vakt om den ideologiska och värderingsmässiga profil som vi måste ha.

Herr talman! Jag vet inte om Åke Gustavsson lyssnade på mitt anförande. Jag sade också att det gäller att motverka kommersialismens negativa verkningar. Men jag sade att det i detta sammanhang inte bara gäller att ha en reflexrörelse, att man på alla områden när det gäller insatser från andra områden anar kommersialism. Vi har haft diskussionen om reklam i TV, där socialdemokraterna har fått ändra sig. Jag tror att socialdemokraterna också kommer att få att finna sig i att andra går in. Och det behöver man inte alltid ta som kommersialism. Jag vill sedan ta upp pressen, även om vi inte skall diskutera presstödet i dag. Det är riktigt att vi från folkpartiet har sagt att presstödet behöver trappas ned. Det är sant. Men vi har sagt att det först skall göras en konsekvensutredning för att man skall se effekterna. Och är det inte så, Åke Gustavsson, att också ägarna har ett ansvar för att vi skall ha yttrandefrihet? De tidningar som i dag är hotade har ofta de mest kapitalstarka ägarna. De måste också göra en insats, staten kan inte göra allt. Beträffande gökungen och uppfattningen om att vissa delar av de kulturpolitiska målen prioriteras vill jag säga att jag har en sådan punkt som jag vill ta upp, och jag har tagit upp den tidigare. Den gäller att levandegöra äldre kultur. Jag har under en ganska lång tid då jag har haft ett yrkesverksamt engagemang inom kultursektorn sett hur socialdemokraterna konsekvent har arbetat för att rasera och förändra stadskärnor. De har visat en stor okänsla för våra rötter. Det målet har för många socialdemokrater blivit utsatt för det som jag kallar gökungementalitet. Jag tycker att vi också i dag har ett exempel på detta. Var är det som det prutas, trots löften? Jo, det är när det gäller de regionala museerna. De är inte så viktiga. I fråga om detta reserverar sig Åke Gustavsson trots att majoriteten i utskottet vill ge stöd till dem. Beror det möjligen på att de har en uppgift att levandegöra äldre tiders kultur? Är det den känslan och det som jag upplever som ett bristande engagemang i denna fråga som kommer igen när Åke Gustavsson reserverar sig på den punkten? Det skulle vara intressant att få svar på det.

Herr talman! Åke Gustavsson menar att jag överdriver när jag säger att den här prutningen eller besparingen i det senaste årets kulturbudget griper omkring sig på nästan hela kulturfältet. Jag skall förklara varför jag säger det. Det handlar inte så mycket om pengarna. Åke Gustavsson har ju visat att det ändå är fråga om ganska mycket pengar. Det handlar i stället om det senaste årets behandling av kulturen, vilken har stor otrygghet, osäkerhet och otydlighet på institutionerna. Man kan ju inte bara stänga en hel institution som Riksteatern, en institution som servar minst 220 lokalteaterföreningar i landet. Man var alltså beredd att stänga den. Det skulle stå tomma scener över hela landet. Det är ju helt orimligt att man för en så desperat politik och vidtar sådana åtgärder för att spara. Sedan har man försökt plocka in pengar på alla möjliga håll, vilket innebär ett ryckande i andra institutioners och kulturändamåls budgetar. Det är detta som skapar denna otrygghet och osäkerhet. Det gäller inte bara Riksteatern utan även, som har sagts här, museerna och musikinstitutionerna. Det är faktiskt någon konstig fanflykt över hela kulturfältet när man ser det på detta sätt. Det är beklagligt att det senaste året skulle bli på det sättet, att det s.k. statsfinansiella läget skulle bestämma budgetens utfall. Jag tror att vi måste komma fram till att kulturens budget skall vara så stabil att den klarar dåliga tider. Jag nämnde i början att vi nu är tillbaka till att kulturbudgeten är en budgetregulator.

Herr talman! Det är självklart att alla statliga utgiftsposter måste vägas noga. Det är vi alla i den här kammaren medvetna om. Men att kultur skulle vara, i negativ mening, särbehandlad är fel. Det är också fel att påstå att vi inte har klarat av de 300 miljoner kronorna. Även om jag skall följa med i Lars Ahlmarks räkneexempel och säga att vi har haft en inflation på 23 % sedan regeringsdeklarationen, har ändå 376,2 miljoner kommit ut t.o.m. den tidpunkt när budgetpropositionen lades här i riksdagen. Om vi räknar in inflationseffekten där också klarar vi det med god marginal. Till det har vi, bl.a. för att klara riksteatern, räknat upp anslaget en del. Man kan självfallet inte, Kaj Nilsson, slänga ut en institution som riksteatern. Det anser inte heller den socialdemokratiska riksdagsgruppen att man kan göra. Lars Ernestam säger att socialdemokraterna visar stor okänsla för våra rötter och undrar vad jag tycker om muséerna. Den största enskilda posten i den sammanställning som vi nu diskuterar över reformmiljonerna har gått till muséer och utställningar. Där har höjningen varit 113,6 miljoner kronor om man skall vara exakt. Det säger väl en del om vad socialdemokraterna tycker om sådana saker. Sedan säger Lars Ernestam att socialdemokraterna har fått ändra sig i reklam-TV-frågan. Det var intressant att få veta, eftersom vi tidigare har fått kritik för att vi aldrig har kunnat bestämma oss. Möjligen har jag fått ändra mig, eftersom det är ett majoritetsbeslut i riksdagsgruppen, men jag tror knappast det socialdemokratiska partiet kan beskyllas för att ha fått ändra sig. Lars Ernestam säger att ägarna har ett stort ansvar för yttrandefriheten. Ja, men här talar vi om ett statligt kulturpolitiskt mål som staten skall medverka till att uppfylla. Ställer inte staten upp för detta mål klarar vi inte att uppfylla yttrandefrihetens förutsättningar i det här avseendena. Slutligen vill jag säga till Alexander Chrisopoulos att jag vill motverka all utveckling som innebär att de vassa armbågarnas mentalitet breder ut sig, som Alexander Chrisopoulos uttryckte sig. Jag tycker inte heller att vi har råd att misslyckas. Det här är en viktig ideologisk kamp därför att -- och det kan gärna bli en slogan -- människovärde är mer än marknadsvärde.

Herr talman! Även om Åke Gustavsson i dagens penningvärde får ihop en ökning med 376 miljoner kronor, utlovades 300 miljoner kronor för 3 år sedan. För 3 år sedan hade vi 23 % lägre penningvärde och det gör att dessa 376 miljoner kronor krymper ihop ganska rejält jämfört med detta löfte. Jag har inte uppfattat att den väsentliga kritiken gäller den totala volymen. Den gäller vad som har hänt det sista året. Jag tror inte att de regionala muséerna som inte får sina 125 grundbelopp, som var mycket konkret utlovade, kan förstå att det faktum att man kan räkna fram en total volym innebär att socialdemokraterna nu plötsligt tycker att de har infriat sina löften. Det gäller även de 39 grundbelopp till musiklivet som t.o.m. statens kulturråd tyckte var så säkra att de delades ut till konkreta institutioner. Faktum är att inte ens kulturministern i budgeten, när han skriver om vad som har hänt, anser att han kan infria löftena. Han konstaterar att mycket av det utlovade får anstå. Det får komma i framtiden. Det är det kritiken gäller.
Herr talman! Utöver vad Lars Ahlmark har sagt i sin replik, det kanske inte finns så mycket att tillägga, vill jag ta upp litet grand om yttrandefriheten och pressen en gång till. Jag tror att Åke Gustavsson var lite illa ute. Han sade så här: ''Ägarna har ett ansvar.'' Staten har också ett ansvar, det är riktigt. Får jag säga till Åke Gustavsson att det finns fortfarande ett presstöd. Vi har visserligen reserverat oss för en sänkning med 20 % men det finns fortfarande ett stort statligt presstöd. Men var finns ägarnas ansvar, Åke Gustavsson? Såvitt jag förstår när det gäller den press som ligger Åke Gustavsson nära har man fört över den del man finner lönsam till ett reklambolag. Hur det går med resten vet vi inte. Ägarna har sagt att de inte kommer att ta sitt ansvar. Menar Åke Gustavsson att det bara är staten som skall ha ansvar för den här delen av yttrandefriheten?